Herr talman! Jag förstår inte varför Gunnar Sträng skall behöva vara så blygsam. Blygsamhet har ju inte tidigare direkt präglat Gunnar Strängs insatser här i kammaren. Ange åtminstone med en liten antydan hur den strukturplan beträffande specialstålet skulle kunna tänkas vara som ni förordar. Ni skriver ju om det i reservationer till utskottsbetänkandet. Det må vara att det är väldigt torftiga reservationer, vilket jag tog mig friheten att tolka som att ni i allt väsentligt instämmer med regeringen, men antyd åtminstone vad ni tänkt er. Frånvaron av något konkret inlägg under hela denna förmiddag från oppositionen beträffande vad man menar med sin ”planmässighet” är avslöjande och visar att man är tomhänt, att man bara för en debatt för debattens egen skull. Den enkla sanningen är att en strukturanpassning av specialstålindustrin inte går — om man inte vill socialisera hela industrin — att på förhand låsa i fasta bestämda termer. Man måste vara beredd att tillsammans med löntagarorganisationerna och vederbörande företag föra en konstruktiv debatt om hur den framtida specialstålindustrin skall se ut. Erkänn, Gunnar Sträng, att alternativet är en socialisering av specialstålindustrin! Är ni med på detta, eller är ni mot detta? Det är konsekvensen av ert resonemang. Får jag sedan säga beträffande problematiken att vi från vår sida alltid ansett — och det är vår position nu — att näringspolitiken måste inrättas efter omständigheterna. I ett skede när strukturproblemen kommer i den omfattning som de gör nu och med de konsekvenserna för vår ekonomi som gamla underlåtenhetssynder har skapat måste man vara beredd att maximalt gå in också från samhällets sida med direkta insatser. Det är i synnerhet motiverat eftersom vi har ett antal direkta samhälleliga engagemang, där staten har ett ägaransvar att fullfölja. Märkvärdigare är det inte. Vi bedriver en aktiv näringspolitik och dess instrument får anpassas till den krassa verkligheten.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på debattens inledande borgerliga företrädare, Fritz Börjesson. Han vände sig i första hand mot en hård styrning av den här industribranschen. Han sade att den tiden är förbi då man kan tala om den järnhårda kapitalismen. Alla vill nog det bästa. Allt beror på en olycklig utveckling i världen, säger Börjesson. Stålkrisen framställs som något som kommer från himlen eller möjligen från helvetet. Det är svårt att veta om hans grumliga filosofiska utläggning är politisk naivitet eller en medveten advokatyr. I vart fall tror jag att han är tämligen representativ för det största regeringspartiet, som gick ut i valet och lovade 400 000 nya jobb men fortfarande inte har något recept på hur de skall skaffas fram. Ingvar Svanberg sade i en replik till Fritz Börjesson att hans teckning av den svenska verkligheten låter som en söndagsskoleskildring. Jag tycker att man bara har att instämma i den karakteristiken. Det vi nu befinner oss i är en kris framkallad av det kapitalistiska systemet i Sverige och i andra länder. Under den krisen framträder privatkapitalets hänsynslöshet i all sin prydno. Det kan man inte bortse från. Det gäller att bärga den egna profiten, och om det sedan går ut över arbetarna och tjänstemännen struntar man i. Herr Börjessons söndagsskoleidyll har ingenting med verkligheten att skaffa, och det tycker jag att man kan säga också om den målning som industriministern gör. Men industriministern sade i en replik till herr Svanberg att socialdemokratin ansluter sig lojalt till de marknadsekonomiska principerna. Visserligen har man en del ideologiska blockeringar, men man genomför inte sina idéer med kraft, och de är alltså inte alltför besvärande ens ur borgerlig synpunkt. — Det var Åslings argumentation. Jag tycker att det är en förödande kritik mot socialdemokratin — och tyvärr är den inte utan förankring i verkligheten. Nu har regeringen lagt fram sin proposition nr 47, sitt första s.k. stålpaket. Det berör ca 36 000 anställda inom specialstålindustrin, som med fruktan blickar mot framtiden efter alla de illavarslande signaler som kommit. Nils Åslings proposition löser inte branschens problem och skapar ingen trygghet för de anställda. Propositionen garanterar ingenting annat än att samhället får pumpa in ännu mer pengar utan att få kontroll och bestämmande över en viktig industribransch. Man erbjuder statliga lån på 700 milj.kr. och går i borgen för ytterligare 600. Propositionens uttalade syfte är att minska de finansiella hindren för en förbättrad konkurrenskraft. Men det är inte de finansiella hindren som har lett till att också specialstålverken i Sverige nu befinner sig i en allvarlig kris. Förklaringen är i stället den, att under alla de goda åren har man kammat hem de stora vinsterna men underlåtit att investera för att trygga framtidens krav. De kapitalägande har investerat utomlands eller använt vinsterna för att på annat sätt tillfredsställa sina privatkapitalistiska intentioner. Det står klart att det när det gäller svensk stålindustri — både handels stålframställningen och specialstålet — behövs mycket stora och vittsyftande insatser för att utveckla branschen och trygga dess existens och för att trygga jobben för de arbetande. Det finns i dagens läge en kapitalistisk stålkris — ingen kan förneka den saken. EG har beslutat att skära ned sin produktion av stål i samtliga medlemsländer till ca 60 96 för all försäljning inom den s.k. gemenskapen. Däremot har medlemsstaterna rätt att slå sig ut till nya marknader utanför gemenskapen, om man bara kan. Men felet är att ingen kan göra det, och det gäller också Sverige, som inte är medlem i EG. Problemet gäller såväl handelsstålet som specialståltillverkningen. Det är nu bara Japan som bryter den här bilden, vilket också sagts i debatten. Japan har stormat in på marknaden med förkrossande kraft. Där finns ingen produktionsbegränsning och ingen stålkris. Man har haft förutseende, man har satsat planmässigt på stora och högrationaliserade enheter. Man har tagit till vara alla den moderna teknikens och storproduktionens fördelar, medan de gamla kapitalistiska industriländerna föredragit kapitalexport eller avstått från att investera för framtiden för att i nuet få så höga aktieutdelningar som möjligt. Det existerar heller ingen stålkris i de socialistiska länderna, men det vill man inte tala om i den här församlingen. Där bygger man tvärtom ut kapaciteten på det här området, och med förundran betraktar man problemen i Sverige, som bl.a. inte behöver importera en så viktig råvara som malm. Regeringens förslag kommer att innebära att ytterligare arbetstillfällen rationaliseras bort. Inga nya jobb kommer att skapas genom detta stöd för att underlätta den privatkapitalistiska strukturomvandlingen, vars ändamål är att säkra en viktig industribransch till de ägare som så kapitalt har misskött den. Man bäddar för en katastrof för Bergslagen. Man tänker överge orter, där specialindustrin är den enda eller dominerande näringsgrenen. Det är den tänkta och sannolika utvecklingen, och det förändras inte av att man enligt propositionen skall lindra krisens verkningar genom det 75-procentiga bidraget till lönekostnader. Vi anser att gruv-, järnoch stålnäringen är en för viktig och för avgörande industribransch för att längre få befinna sig i privat regi och ägande. På den kanten finns inte samhällsansvaret, där finns inte hänsynen till de anställda. Där finns bara intresset att själva hålla sig skadeslösa och att få ett handtag av staten, så att man ändå kan bärga hem kommande vinster när tiderna blir bättre. Vår principiella linje, som bl.a. uttrycks i motionen 113, är att man i stället för en kapitalistiskt styrd strukturomvandling och generös bidragsgivning nationaliserar hela branschen. Arbetarpartiet kommunisterna anser att både handelsstålverken och specialstålindustrin borde vara naturliga delar av en nationaliserad, svensk stålindustri och delar av en samlad statlig industripolitik. Dessutom bör de medel som regeringen ställer i utsikt framför allt användas för att på varje plats trygga sysselsättningen. Denna debatt med herr Åsling har framför allt visat att vårt land saknar en genomtänkt statlig industripolitik. De senaste årens utveckling har också med all önsk värd tydlighet klargjort att det heller inte finns någon samlad och konstruktiv stålpolitik. En offensiv statlig stålpolitik måste framför allt vägledas av sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska målsättningar och inte av ambitionen att hjälpa de kapitalägande. En av vägarna för att klara den svenska stålbranschen är att i mycket stor utsträckning gå in för en långtgående förädling. På det sättet kan man också klara de mindre bruksorterna. Men allt detta kräver stora kapitalinsatser som bara staten kan klara i nuvarande läge. Mot den bakgrunden är det också rimligt att staten tar över — inte bara kapitaltillförseln utan också ägandet. Det är huvudtanken i vår motion, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Förutsättningarna för att kunna skapa ökat välstånd och bereda arbete är ett konkurrenskraftigt näringsliv. Detta slog industriministern nyss fast i kammarens debatt, och jag ber att få upprepa det med skärpa. Vi upplever i dag kriser i många branscher. Det är som bekant inte bara stålindustrin, som vi nu ägnar vår uppmärksamhet, som har problem. Svagheten i den svenska ekonomin sätter sina djupa spår på många håll. Det skapas inte tillräckligt med nya arbetstillfällen för att ersätta dem som försvinner när olönsamma företag läggs ned. Den viktigaste åtgärd som på sikt kan förbättra situationen för arbetslivet i dess helhet är att få fart på aktiviteten i den svenska ekonomin genom en allmänt sysselsättningsfrämjande politik. Stålindustrins problem sammanhänger främst med kostnadsutvecklingen, ett faktum som reservanterna knappast kan komma ifrån. Vårt näringsliv är i dag i hög grad inriktat på export. Enbart den svenska marknaden ger inte underlag för den specialisering och den produktion i långa serier som modern teknik fordrar. Vår ekonomiska framtid beror på våra möjligheter att hävda oss på de internationella marknaderna. Innovationer och produktutveckling är av avgörande betydelse för svenskt näringslivs förmåga att hävda sig i en tilltagande internationell konkurrens. Det är i vårt tekniska kunnande vi bör ha en av våra främsta konkurrensfördelar. Det är bl.a. mot den bakgrunden som man skall bedöma de nu aktuella insatser som regeringen föreslår för att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin. Självfallet kommer utomordentligt stora krav att ställas på företagen i den strukturella anpassning som måste ske. Det måste bli omställningar vad gäller såväl produktionsinriktning som teknisk uppläggning och arbetsorganisation. De åtgärder som industriministern har föreslagit måste anses vara temporära. De syftar till — det har f. ö. också utskottet uttryckt i betänkandet —- att minska de finansiella hindren för angelägna strukturförändringar. Kortsiktigt är det fråga om att säkra sysselsättningen med nuvarande struktur av arbetsorganisationen. Långsiktigt måste det bli fråga om en anpassning till de förändrade marknadsförutsättningar som råder såväl inom vårt eget land som utomlands. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Det ankommer därför på samhället att skapa en sådan allmän efterfrågan på varor och tjänster att denna efterfrågan räcker till att ge alla arbete. Samhällets insatser på lång sikt skall vara att föra en allmänt näringsvänlig politik som skapar bättre förutsättningar för näringslivet i dess helhet. Olönsamma företag kan inte hållas uppe hur länge som helst — konstgjord andning botar inte patienten. Men den kan vara nödvändig i ett kortsiktigt perspektiv av bl.a. sociala och rationella skäl för att förhindra en tilltagande arbetslöshet och samtidigt underlätta omställningen för de anställda som blir berörda av en sådan strukturförändring. Det är, herr talman, mot den bakgrunden som propositionens förslag accepterats av utskottsmajoriteten. I anslutning härtill betonar utskottet att ansvaret för de strukturella omställningarna i berörda företag enligt propositionen främst skall åvila företagen och de anställda tillsammans. Vi anser det inte lämpligt att föra över detta ansvar på andra, som reservanterna antyder i de till betänkandet fogade reservationerna. Tvärtom får parterna i berörda företag genom regeringsförslaget större ekonomiska möjligheter att utöva detta ansvar, och därför finns det inga skäl för att samhället skall ta över ansvaret. Det är däremot viktigt att samhället inser sitt övergripande ansvar för utvecklingen inom näringslivet i dess helhet. I den nuvarande marknadssituationen med en hårdnande utländsk konkurrens betyder självfallet punktvis insatta stödåtgärder stor risk för att snedvridning av konkurrensen uppstår och att utslagning av företag kommer att ske på annat håll än där punktinsatserna har gjorts. Min egen reflexion är att insatserna för stålindustrin behövs och sannolikt är för små för att fullt ut lösa alla de problem som denna bransch i dag har. Men insatser av det slag som innefattas i propositionen kan också medföra att problemen flyttas över till andra företag inom samma bransch som i dag är både lönsamma, välskötta och utvecklingsbara, exempelvis mindre och medelstora familjeföretag som ofta är belägna på mindre orter. Staten måste därför ta på sig ett ansvar för vad som sker. De förändringar som stödåtgärderna syftar till får inte genomföras på ett sådant sätt att de skapar problem i andra företag som i dag kan klara sig utan samhällets stöd. De socialdemokratiska ambitionerna som de framgår av motioner och reservationer tycks vara att binda upp näringspolitiska åtgärder vid vissa villkor, varvid en socialisering kan skymta fram i bakgrunden. En sådan uppläggning vill jag avvisa på det allra bestämdaste. Näringsutskottets majoritet har utgått ifrån att en helhetsbedömning av branschens problem fortfarande pågår inom industridepartementet. Industriministern har också bekräftat här i dag att så är fallet. Situationen är nu sådan att åtgärder snarast måste sättas in i såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv. För egen del vill jag i anslutning till denna bedömning peka på några andra faktorer, som ligger utanför de förslag som propositionen tar upp men som dock har en väsentlig betydelse för branschens framtida möjligheter att hävda sig. Jag påpekade inledningsvis att stålindustrins problem främst sammanhänger med kostnadsutvecklingen. Därför måste staten satsa mer på generellt verkande åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är sänkning av arbetsgivaravgifterna — eller löneskatterna, som jag tycker är ett mera adekvat uttryck för dem — vilka innebär en svår belastning, särskilt för alla exportkonkurrerande företag och för företag som konkurrerar med importvaror. Anledningen är att löneskatterna missgynnar exporten men gynnar importen, dvs. gör svensktillverkade varor dyrare samtidigt som importerade varor slipper denna form av beskattning. Det är bl.a. en förklaring till att varven i dag köper en hel del plåt från Japan i stället för att göra inköpen från svenska stålverk, t.ex. från NJA. Herr talman! För några dagar sedan beslöt vi här i kammaren att sänka den allmänna arbetsgivaravgiften med 2 26 med verkan från den 1 januari 1978. Det betyder självfallet en del, inte minst för många smärre företag som är arbetsintensiva, men även för så stora företag som vi nu diskuterar. Men denna sänkning är inte tillräcklig. Vi måste gå vidare. Jag vill gärna framhålla att den av regeringen aviserade sänkningen med ytterligare 2926 inte får dröja för länge. Mig förefaller det som om man borde gå ännu längre för att åstadkomma en verklig kostnadssänkning för det svenska näringslivet. Gunnar Sträng, vår förre finansminister, hävdade här i kammaren för en stund sedan att sänkta arbetsgivaravgifter skulle innebära alltför stor generositet gentemot företagen. Han uttryckte det t.o.m. så, att det var att strö ut skattebetalarnas pengar. Herr talman! Jag vågar hävda motsatsen. Det här har en stor betydelse, inte minst för exportföretagen och därmed också för sysselsättningen. Sänkta löneskatter är nämligen ett verksamt och effektivt medel för att nå en ökad konkurrenskraft, och det bidrar också till att både företagarna och deras anställda kan återfå tron på framtiden, som herr Sträng nyss efterlyste. Herr talman! Det är i nuvarande konjunktursituation vanskligt att göra någon mer ingående prognos för stålindustrins framtid. Den är givetvis beroende av den utländska konkurrensen, den inhemska kostnadsutvecklingen och den egna skickligheten på skilda nivåer. Självfallet har de åtgärder vi nu skall besluta om sin betydelse. Men jag vill allra sist säga att i ännu högre grad har den ekonomiska politiken i stort den största betydelsen. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! ”Hur svenska stålet biter, kom låt oss pröva på”, fick vi lära oss deklamera i skolan. Då var det fråga om krigiska s.k. hjältedater. Nu diskuterar vi dess bättre hur vi fredligt bäst skall kunna strukturera vår svenska stålindustri. Dagens riksdagsdebatt gäller bara en del av stålindustrin, specialstålet, då regeringen har misslyckats med uppgiften att presentera ett samlat program för näringsoch arbetsmarknadspolitiken inom hela stålindustrin. I den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som nu behandlas finns inte ett strukturprogram ens för specialstålindustrin. Att det behövs en långsiktigare planering på detta område kan verkligen den intyga som följt en del av verkligheten på lokalt plan. Mitt åskådningsexempel är Gränges Nyby i Torshälla. Det är inte mer än tre år sedan solen sken mer än vanligt över företaget. Jag var kommunalman i Eskilstuna då och kan intyga att kommunen hade all möda att svara upp mot förväntningarna. Industriområdet skulle utvidgas, planer göras om, vägar flyttas. Det mest kostnadskrävande och miljöskövlande vägprojektet lyckades vi skjuta framför oss — och sparade 10 milj.kr. bara på detta. En lång rad kostnadskrävande investeringar har ändå gjorts. Trycket på arbetsförmedlingen att skaffa fram arbetskraft till den planerade expansionen var stort. Nu blåses katastroflarm, De anställda, från Metall till Civilingenjörsförbundet, har i god samverkan tagit ledningen i kampen för sin arbetsplats. Ropet ”Vi vill ha jobben kvar!” har t.o.m. skallat här inne i riksdagshuset. Det finns en särskild bakgrund till den aktiviteten. Situationen på arbetsmarknaden i Eskilstuna har under året av såväl strukturella som konjunkturella orsaker varit besvärlig och medfört vikande sysselsättning. Detta har medfört ökad arbetslöshet inom metallavdelningen, som säkerligen skulle varit ännu större om inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder satts in. Avdelningen har mottagit varsel från ett flertal företag, som antingen inskränkt verksamheten eller helt nedlagt den. Detta kommer ovanpå den långvariga avtappning inom Eskilstunaindustrin som jag talat om tidigare i höst. Nu toppar Metall i Sörmland listan över arbetslösa som får sin försörjning ur förbundets arbetslöshetskassa. Det är en topplacering som vi sannerligen kunde vara utan. Det mesta bidrar Eskilstunaavdelningen med. Utan att namnge enskilda företag vet man att sysselsättningen är i farozonen vid ett stort antal företag. Det berör tusentals medlemmar i Metall, vilkas anställning f. n. upprätthålls med olika former av stödåtgärder. Situationen för såväl den svenska stålindustrin som verkstadsindustrin inger djup oro. Medlemmarna upplever sin sysselsättning och utkomst som allvarligt hotad. Stålindustrins karaktär av basindustri gör den till en nödvändig del av vår totala industri. Metalloch verkstadsindustrin är beroende av att vi har en stark stålindustri. För att den svenska stål industrin skall återfå slagkraften krävs omfattande näringspolitiska åtgärder. En utbyggnad och modernisering av produktionsapparaten måste ske. Forskning och utveckling måste tillföras resurser för att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter och en teknik som är anpassad till våra förutsättningar. Erforderliga åtgärder och insatser medför stora kapitalbehov. Det finns i dag inga privata ägare som är beredda att satsa det kapital som krävs. Regeringen måste här ta ansvaret och statsmakterna måste ställa ekonomiska resurser till förfogande. Självfallet måste det ske på ett sätt som värnar samhällsnyttan. I ett längre perspektiv kan löntagarägt kapital komma att spela en bärande roll. Nils Åsling hade i sitt första anförande en försmädlig formulering om Meidnerfonder som förvånade mig. Nils Åsling har såvitt jag vet aldrig talat om att kasta förslag om löntagarfonder i papperskorgen. Han har gett intryck av att också hålla distans till den djupa fördelningskonservatism i regeringslägret som kategoriskt avvisat allt löntagarinflytande grundat på löntagarägt kapital. Vidare har Nils Åsling vissa rötter i producentkooperativ verksamhet, som med framgång arbetar med delägarkapital. Varför talar han då nedsättande om löntagarägande och löntagarinflytande? Eller gjorde han det inte? Hörde jag möjligen fel? Jag kan inte nu se industriministern, kanske beroende på ”trängseln” i kammaren, men det är möjligt att han hör mig och senare kan göra ett klarläggande. I rådande läge kan de medel till stöd för specialstålet som efter dagens riksdagsbeslut kommer att stå till förfogande komma att göra sin nytta, även om vi fruktar att de är i knappaste laget för att räcka till för båda de nyinvesteringar som skulle behövas för att säkra jobben vid Gränges Nyby. Det är också en fråga om lånevillkor. Här skulle den strukturfond som socialdemokraterna föreslagit, men den borgerliga riksdagsmajoriteten avvisat i förra veckan, ha gjort sin stora nytta. Med de lånevillkor som den fonden skulle ha haft, hade den varit just vad som behövts för att klara Nybys problem. I den kompletterande motion som Sörmlands socialdemokratiska riksdagsmän har lagt har vi nämnt att Nyby och dess anställda medverkat till en rationell arbetsfördelning inom branschen, varvid 440 arbetstillfällen gått förlorade vid Gränges Nyby. Inför framtiden välkomnar vi en samordning för att stärka branschen. Därvid utgår vi från den bestämda uppfattning som bl.a. kommit till uttryck inom den s.k. stålortsgruppen, nämligen att skall man ha produktion av kallvalsad plåt kvar i Sverige, så måste det ske en satsning på stränggjutning i Gränges Nyby. Därmed har getts svar på en fråga som ställts tidigare i debatten. Vi förordar att lån eller bidrag ur tillgängliga investeringsmedel utgår för teknisk förnyelse och ökad konkurrenskraft vid Gränges Nyby enligt uppgjorda planer och under tillgodoseende av syftet med till industridepartementet inlämnad framställning. Det senaste var ett ordagrant citat ur vår motion. Till vår glädje har de borgerliga riksdagsmännen från Sörmland i sin motion uttryckt detta krav lika klart som vi gjort i vår. Näringsutskottet har i anledning av Sörmlandsmotionerna gjort ett uttalande som må lända dem till efterrättelse som kommer att hantera medlen. Utskottet säger att ett par av motionerna ”innehåller konkreta förslag om stöd till investeringar i ny teknik. I sak stöder motionärerna härvid de investeringsplaner som ett visst företag, Gränges Nyby AB, har presenterat för regeringen. Utan att ta ställning till det aktuella projektet vill utskottet framhålla vikten av att företagen får ett effektivt stöd i arbetet på att utveckla nya stålprodukter och framställningsprocesser.” Såvitt jag kan förstå, är detta en rekommendation till fortsatt prövning av den framställning som Gränges Nyby lämnat in. Industriministern har tidigare talat om att skillnaden mellan proposition och socialdemokratisk reservation inte skulle vara så rasande stor. Jag tycker nog att det finns avgörande skillnader på åtskilliga punkter, men det jag nu citerat står ett enhälligt utskott bakom. Det kommer med all säkerhet att bli ett enhälligt beslut i riksdagen om detta, och den enigheten är jag verkligen glad för. Det skulle vara mycket underligt då, om inte framställningen skulle komma att prövas i välvillig anda och ge till resultat att den uppläggning som Gränges Nyby med stöd av sina anställda har presenterat också blir den framtida lösningen på detta område. I propositionen saknas en redovisning av innebörden i den plan för ersättningsindustrier som industriministern tidigare utlovat, bl.a. i en TV-debatt. Det lär rent av finnas protokollfört i stålortsgruppen att den planen skall redovisas under andra halvåret i år. Såvitt jag kunde höra, berörde inte industriministern detta i sitt första anförande, men det är möjligt att han kommer igen och ger besked om detta senare i debatten. Det hastar verkligen, det lackar ju mot jul och nyår. Nu har vi inte vågat ta upp frågan om ersättning för bortfall av flera arbetstillfällen vid Gränges Nyby i vår motion. Det har nämligen redan fallit bort så många arbetstillfällen i regionen att vi måste ha siktet inställt på ersättning för sådant som har försvunnit. Det ligger en risk i att en tabell i propositionen kan komma att läsas som en viss potentat läser Bibeln. Nyby finns på fjärde platsen nerifrån i förteckningen över andelen sysselsatta på de 24 berörda bruksorterna. Spefåglar har sagt: Där ser ni hur fel det var med kommunsammanläggningen. Hade det varit som förr, hade Nyby legat i toppen. Nu får man väl hoppas att ingen ser så enfaldigt på frågan. Hänsyn måste naturligtvis tas till utvecklingsmöjligheter och till hur läget är på övrig arbetsmarknad i orten. Vi är inte nöjda med konstruktionen av stödformerna, och i den socialdemokratiska partimotionen parerar vi med ett förslag om att förena investeringslån, som torde komma att lämnas även till företag som minskar sysselsättningen, med lokaliseringslån som lämnas till företag som bevarar eller ökar sysselsättningen. På det sättet elimineras i någon mån den för denna regering så typiska metoden att skjuta ansvaret ifrån sig och kapsla in avgörandet i slutna delegationer. Men även om branschen är stor och problemen många kan 700 miljoner i lånemedel och 600 miljoner som garanti för lån rätt använda ge ett gott stöd åt offensiva satsningar. Och det är vilja och vägar till sådana som Nyby redovisat, det är sådant som de Nybyanställda kämpar för och som vi socialdemokrater stöder. Den tid kommer väl då vi får tillfälle att bättra på det som är otillräckligt i den här propositionen, och då får vi möjlighet att förverkliga den politiska och fackliga arbetarrörelsens tankar om ekonomisk demokrati. De Nybyanställda och deras fackliga organisationer har verkligen i den långa kampen för arbetsplatsen och jobben visat att svensk fackföreningsrörelse är en värdig bärare av ökat ansvar. I detta ligger ett gott medel att nå en genom utveckling tryggad framtid. Trots skrämmande inslag av utvecklingskonservatism i nuvarande statsledning finns det goda förutsättningar för en sådan framtid i vårt land.

Herr talman! Vi är nu inne på det lokala varvet, och det finns väl de som rycker på axlarna åt dessa hembygdsdeklarationer. Men vi som representerar de många små bruken, vilkas befolkning i dag hyser verklig oro inför framtiden, känner speciellt starkt för deras situation. Eftersom det finns annat som ger intresse och spänning åt tillvaron just nu och inte så många lyssnar på den här debatten, vill jag rekommendera till protokollet läsning av brukspojkarnas skildring av de problem man nu har på de olika bruk där specialstål produceras. De socialdemokratiska ledamöterna från Uppsala län har i en motion bl.a. tagit upp de konsekvenser som en neddragning eller nedläggning av specialstålverken i Söderfors och Österbybruk skulle få. Vi hade i likhet med många andra väntat oss ett samlat grepp från regeringens sida för att lösa problemen i denna krisdrabbade bransch. Utredningen angav vissa lösningar och åtgärder, men regeringen har inte fullföljt tankegångarna utan överlåter med varm hand till företagen att själva klara upp situationen. Vissa lån och krediter ställs i utsikt, men inget sägs om hur det hela skall gå till. Det kan för vissa bruk och orter bli kännbara ingrepp, och då är det kanske lugnast för regeringen att stå utanför. Det läggs ett tungt ansvar på företagen, som för att genomföra en strukturomvandling kan tvingas framstå som busar. Att en strukturering är nödvändig kan jag hålla med om, men den får inte ske ensidigt och utan att man samtidigt försökt lösa den viktiga frågan om ersättningsindustrier till bruksorterna. En lösning av specialstålindustrins svårigheter får inte heller ske panikartat under intryck av den lågkonjunktur vi nu befinner oss i. Frågorna måste ses i ett längre perspektiv. Vad som framför allt måste utredas och kartläggas är möjligheterna till manufakturering och vidareförädling av stålprodukterna. Även om en strukturomvandling i regel innebär sammanslagning och koncentration av tillverkning, skall det inte uteslutas att mindre enheter med speciella, udda produkter kan ha sitt berättigande; då tänker jag även på läget för stålgjuterierna. Vi ville med vår motion peka på de mindre produktionsenheternas problem och varna för att de kan komma i kläm när de stora gör upp. Tack vare starka kommunala insatser har Uppsala läns två stålorter utvecklats till trivsamma och med jämförelsevis god service utrustade samhällen. Både Söderfors och Österbybruk är typiska ettföretagsorter, där de tidigare ägarna nogsamt sett till att inga andra, om arbetskraften konkurrerande företag fått etablera sig. Genom produktutbyten och reduceringar av sortiment har, som vi påpekat i vår motion, en successiv avtrappning av arbetskraften skett de senaste tio åren. Därmed har också befolkningsökningen stagnerat och t.o.m. minskat. Underlaget för allmän och annan service har minskat och ytterligare företagsinskränkningar skulle få stora och kännbara konsekvenser. Länsstyrelsen har gjort en utvärdering av ståloch gruvindustrins utveckling i Uppsala län. Enligt nulägesoch konsekvensbeskrivningen är befolkningsoch sysselsättningsläget i den norra länsdelen redan i dag besvärande. Målet måste vara, säger länsstyrelsen, att bibehålla nuvarande befolkningstal och att utnyttja befintligt bostadsbestånd och samhällsservice. Varje år under 1970-talet utvisar en negativ folkmängdsförändring för Söderfors församling. Även Films och Dannemora församlingar, där Dannemora gruvor och Österbyverken är belägna, har noterat befolkningsminskning under flera år. Därtill kommer att sysselsättningsläget i norra delen av Uppsala län även i övrigt är osäkert. Det räcker att nämna kraftverksbygget i Forsmark så förstår alla vad det handlar om. Länsstyrelsen har för studie av befolknings-, sysselsättningsoch servicemässiga konsekvenser valt tre alternativa nivåer på sysselsättningen i ståloch gruvindustriföretagen på resp. ort. De två första alternativen innebär inskränkningar i driften, det tredje innebär total nedläggning. I alternativ I kan personalminskningarna, om de genomförs successivt fram till år 1982, klaras med s.k. naturlig avgång. Detta ger på sikt färre arbetstillfällen. Alternativ 2, som betyder en större nedskärning vid stålföretagen, återverkar menligt på vissa servicefunktioner. Antalet outhyrda lägenheter ökar och ålderssammansättningen förändras negativt. En total nedläggning skulle få förödande verkningar på bruken. Söderfors, där bruket svarar för 80 26 av sysselsättningen, skulle knappast kunna finnas kvar som en levande ort vid en nedläggning av stålverket. Flera av de offentliga serviceinrättningarna kommer att vara mycket överdimensionerade och folkmängden skulle drastiskt sjunka. Ortens ”kapacitet” skulle endast utnyttjas till en tredjedel. Österbybruks och Dannemora tätorter, med 60 96 sysselsatta i gruvan och bruket, skulle också drabbas oerhört hårt av en fullständig avveckling. Sammanlagt skulle orterna få en folkmängd på 2 100 personer, varav merparten vore medelålders och äldre. Flertalet ungdomar skulle tvingas flytta för att få arbete. Underlaget för viktiga servicefunktioner skulle bli otillräckligt. Någon sådan utveckling vill vi inte vara med om en gång till i norra Uppland. I vår motion har vi skildrat bruksdöden som drog fram på 1920-talet över denna bygd, och den tiden vill vi inte ha igen. Därför säger vi i vår motion att de mindre produktionsenheternas problem och behov av ekonomiskt stöd särskilt måste beaktas. Vi tror och hoppas att det vid en strukturomvandling skall ges utrymme för de kvalitetsprodukter som tillverkas i Söderfors och Österbybruk. Det räcker dock inte med bara tro och hopp utan vi kräver att regeringen hjälper till. Men om någon av orterna, eller rent av båda, decimeras måste åtgärder vidtas för att lösa sysselsättningsproblemen, vilket även kraftigt understrukits av utskottet. Kraftiga åtgärder måste också till för att åt ettföretagsorter som Söderfors och Österbybruk ge en mera differentierad sysselsättning än den specialstålindustrin ensam kan ge. Socialdemokraterna har i en reservation till näringsutskottet, i likhet med den socialdemokratiska partimotionen, begärt förslag till ett strukturprogram för specialstålindustrin. Detta tycker jag är en grundförutsättning för att lösa de stora problemen inom branschen. Man kan inte, vilket det är stor risk för att den särskilda delegationen gör, lösa ett problem i taget — klara ett bruk i sänder — utan att ha helhetsbilden klar. De föreslagna ekonomiska resurserna kommer säkert inte heller att räcka. Frågan är för resten, mot bakgrund av företagens förtvivlade ekonomiska läge, om de finner låneoch kreditmöjligheterna tillräckligt stimulerande för investeringar. Från min synpunkt borde också långivningen förenas med krav på inflytande och ägarkapital. Av särskilt stor betydelse är det som framförs i den socialdemokratiska reservationen om stöd för forskning och utveckling. Skall vi kunna hävda oss i konkurrensen och föra våra stolta traditioner på specialstålets område vidare är det stödet en tvingande nödvändighet. Från gruvornas synpunkt är det olyckligt att allt flera stålverk går över till skrot som råvara. Våra gruvor har en framtid — en framtid då säkerligen alla våra naturresurser behöver tas i anspråk. Skall man lägga ned och vattenfylla gruvorna, försvåras möjligheterna att återuppta brytningen igen. Därför vill jag uttala min sympati för motionskraven på att staten skall överta nedläggningshotade gruvor. Utskottet har tydligen här enats om att problemet i varje enskilt fall bör lösas genom förhandlingar och att hänsyn även skall tas till långsiktiga samhällsekonomiska värderingar, och det är bra. Industriministern sade tidigare i dag att nya malmbaserade processer kan bli aktuella för specialstålindustrin, och det skulle ge gruvorna en chans. Därför skall man noga tänka sig för innan nedläggningshotade gruvor slås igen. Det verkar ju litet kallsinnigt att utskottet avslår alla länsmotioner med starkt uttalad oro för sysselsättningen i framtiden. Men när rege ringen inte kunnat samla sig till någon gemensam lösning vare sig för strukturomvandlingen eller när det gäller ersättningsindustrier är det väl för mycket begärt att utskottet skulle kunna göra det. Det blir den föreslagna delegationens uppgift att styra omvandlingsprocessen. Den bör då få tillräckliga resurser. Jag vill poängtera vikten av att den har kontakt och samråd även med de lokala fackliga organisationerna och kommunerna. Givetvis bör, som framhålls i en socialdemokratisk reservation, företrädare för fackliga organisationer ges plats i delegationen. När det gäller behovet av kompletterande sysselsättning och ersättningsarbeten för de jobb som försvinner i Uppsala län ankommer det i första hand på Nordupplandsgruppen att försöka komma fram till lösningar. För både Söderfors och Österbybruk är det redan aktuellt med insatser, då under senare år hundratals arbetstillfällen försvunnit vid de båda bruken. Utskottet framhåller också att kraftiga insatser måste till för att på allt sätt motverka de negativa effekterna av strukturomvandlingen. Jag vill då till sist bara framhålla allvaret i de lokala motionerna. Vi strider för de små men trivsamma och boendevänliga bruksorternas framtid, som är intimt avhängig av ståltillverkningen. Om detta underlag sviktar, är det samhällets plikt att med olika insatser även i fortsättningen åt dessa samhällen ge arbete och trygghet. Jag yrkar, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! En rad motioner tar upp problemen på särskilda orter och i särskilda regioner. Det är förklarligt. Konjunkturavmattningen slår över hela landet medan branschproblemen siår olika. I två motioner, en borgerlig och en socialdemokratisk, har de sörmländska problemen tagits fram. Jag har anledning räkna med att kammaren ger mig tillgift för att jag inte vare sig går tillbaka till de tider som Bengt Gustavsson erinrade om eller tar upp de ideologiska utgångspunkterna utan håller mig till motionerna. Jag konstaterar att motionerna har en enhetlig syn på nödvändigheten att trygga sysselsättningen inom specialstålindustrin i länet. Jag vill understryka att enigheten i det avseendet är total. Utvecklingen under senare tid har medverkat till att göra det klart också för andra än sörmlänningar att närheten till Stockholm inte garanterar vare sig problemfrihet eller att man får leva skyddat. Snarare är det så att den närheten medför problem. Svårigheterna med sysselsättningen i Oxelösund, Hälleforsnäs och Torshälla har fäst uppmärksamheten på ömtåligheten i länets näringsstruktur. Allvaret har understrukits genom de Nybyanställdas manifestationer här i Stockholm. Sedan sommaren 1975 har bortfallet av arbetstillfällen enligt länsarbetsnämnden uppgått till ca 2 200. Det har slagit hårt. Ytterligare inskränkningar skulle slå hårdare. Den ensidiga strukturen inom näringslivet accentuerar problemen. Men det är inte bara strukturen på närings livet som inverkar. Närheten till Stockholm gör att serviceoch tjänstesektorn fått spela en mindre roll än i en rad andra län. Det finns t.ex. för få arbetstillfällen för välutbildade ungdomar i länet. Det är ett förhållande som inte uppvägs av närheten till Stockholm. Men det är inte bara jobben inom stålindustrin i Torshälla som måste räddas. Att människor måste ha sysselsättning, det är vi överens om. Men också annat måste tas till vara. Det gäller att utnyttja gjorda insatser i fråga om både idéer och satsade medel. I den motion som vi borgerliga riksdagsmän från Sörmland har lämnat pekar vi på nödvändigheten att ta till vara möjligheterna till en sådan produktoch processutveckling som gör det lättare att få avsättning för de producerade artiklarna i en förändrad avsättningssituation, sådan som den vi nu upplever. Det gäller att behålla förutsättningarna för den svenska specialstålindustrin. Det är därför vi framhåller att det gäller att få ett snabbt beslut om stöd till den investering för att bygga upp en stränggjutningsanläggning och en ny pulvermetallurgisk process för framställning av rostfria sömlösa rör som Gränges Nyby AB anhållit om medverkan till. Det är viktigt att ta till vara den utvecklingsmöjligheten. Därom borde vi vara, och är kanske också, ense. Bengt Gustavsson har redan läst in till protokollet vad utskottet har sagt i detta avseende, och jag behöver inte upprepa det. Men jag vill konstatera att utskottet framhåller vikten av att företagen får ett effektivt stöd i arbetet på att utveckla nya stålprodukter och framställningsprocesser. Jag kan ha en viss förståelse för svårigheterna för riksdagen att peka ut vissa orter eller regioner där stödinsatser skulle vara särskilt motiverade. Men det är med tillfredsställelse jag noterar att utskottet uppmärksammat de planer som framlagts vid Gränges Nyby för att åstadkomma en bättre produktionsekonomi och för att möta nya behov och nya möjligheter. Det är ett värdefullt konstaterande i arbetet med att utforma stödet till den krisdrabbade specialstålindustrin. Det är enligt mitt sätt att se också ett värdefullt konstaterande, när det gäller att bevara möjligheterna till fortsatt arbete inom industrin i Sörmland. Ett värdefullt konstaterande för den nödvändiga framtidstron. Jag har, herr talman, mot den bakgrunden inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det står någonstans i propositionen att specialstålet är den mindre delen av vår ståltillverkning, men den andelen i Sverige är ändå internationellt sett hög. Vad som däremot inte står i propositionen är att det i denna svenska produktion finns ett nedärvt kunnande som, när företagen förstått att rätt utnyttja det, haft stor betydelse. En del företag har drivit manufaktureringen långt och funnit det jobbet lönsamt. Andra har funnit en nisch i världsmarknadens mur, petat in sin bit där och klarat sig hyggligt på den tillverkningsbiten. Emellertid har de flesta av våra svenska stålbranschföretag i senare tid inte klarat sig bra. Man kan tvista om orsakerna, men det hjälper oss inte mycket. Det är bara att notera faktum, dvs. att huvudparten av den svenska specialstålindustrin ligger illa till just nu. Det började med Vikmanshyttan i Kopparbergs län förra hösten. Vikmanshyttan ligger i Hedemora kommun och där finns ytterligare ett specialstålverk, Långshyttan, som ägs av Fagerstakoncernen. Den andra Dalakommunen med specialstålverk är Avesta. De har det gemensamt att de redan nu är hårt plågade av minskande arbetstillfällen. De är starkt beroende av specialstålindustrin, såsom vi har påpekat i vår motion 1977/78:115. Propositionen 1977/78:47 tar upp de åtgärder genom vilka regeringen syftar till att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin. I s-motionen 192 tas det upp såväl kritik som förslag. Jag vill tillägga ytterligare några synpunkter. Av propositionen framgår att en delegation skall inrättas för att pröva frågor om lån och garantier. Dessutom skall den initiera strukturförändringar inom specialstålindustrin, eftersom strukturprogram för branschen saknas även i propositionen. Regeringen skjuter alltså ifrån sig programfrågan till delegationen. I likhet med bl.a. Ingvar Svanberg är jag mycket kritisk på denna punkt. Det borde väl ändå ha varit regeringens sak att presentera ett program! Det är angivet att i delegationen bl.a. skall ingå representanter för de anställda och företagen. Det antyds ingenting om exempelvis hur staten skall vara representerad, var majoriteten skall ligga. Regeringen skall meddela föreskrifter för delegationens verksamhet. Det börjar bli bråttom med det. I propositionen heter det att den bör inrättas den 1 januari 1978. Så talas det i gåtor om gruvindustrin. Jag hör hemma i ett län och en kommun där vi verkligen är intresserade på den punkten. Man anar det värsta om man försöker läsa mellan raderna. Jag citerar ordagrant: ”Strukturförändringar inom såväl specialstålsom handelsstålindustrin kan komma att få betydande konsekvenser för i första hand de mellansvenska järnmalmsgruvorna. Samtidigt finns intressanta utvecklingsprojekt avseende bl.a. brytning av sulfidmalm.” Den första delen av citatet låter som sagt oroande. Kopplingen i övrigt med sulfidmalmen är svårbegriplig. Hastigt hopkomna prognoser får inte locka nationen att i dag och för framtiden hindra ett utnyttjande av viktiga naturtillgångar. Ordentliga överväganden måste göras innan gruvor vattenfylls och generationers yrkeskunnighet går till spillo. Jag kan belysa det med ett enda exempel. Vi är många i Bergslagen som upplever det som smärtsamt när det just i dessa dagar förhandlas om nedläggning av en järnmalmsgruva på gränsen mellan Kopparbergs län och Örebro län. Den heter Bastkärn och håller en högvärdig magnetit, som ligger i en masugnsvänlig leptit. Den kända malmkroppen räcker för en 30-årig brytning. Ägare: Fagersta 52 96, SKF 30 96 och Sandvik 18 96. Skälen uppges vara de båda första företagens övergång till annan metallurgi än tidigare. I likhet med Nils Hjorth skulle jag vilja säga: Var försiktiga med nedläggningar, i synnerhet om det aviseras nya tillverkningsprocesser! Det är, herr talman, inte alltid från den sista raden i ett företags vinstoch förlusträkning som en företagsledning skall dra slutsatserna om sitt företags lämpliga handlande. Kortsiktiga företagsekonomiska bedömningar får inte ligga till grund för beslut som i ett samhälle, en kommun, direkt berör de anställda och dessutom får följdverkningar för underleverantörer, varuförsörjning, skolor och social service, bostadsbyggande och på annat sätt. Vad som möjligen kan bedömas som företagsekonomiskt klokt behöver inte alls vara samhällsekonomiskt riktigt. I reservationen påpekas att i fråga om legeringsmetaller är Sverige praktiskt taget helt beroende av import. Vill vi på sikt komma till en annan ordning, måste en väsentligt ökad satsning på prospekteringsverksamheten ske. Det har över huvud taget icke skett någon kartläggning av malmbasernas storlek och betydelse för specialstålindustrin. I samband med specialstålverkens eventuella samverkan och fusionering borde det klarläggas hur nu brutna järnmalmsgruvor och utmål skall behandlas. På en del orter i Bergslagen blir det fråga om nedläggningar. Det är angeläget att vi får den utlovade planen för ersättningsindustrier till sådana orter. Hur vore det om industriministern undersökte hur VÖEST i Österrike arbetar, hur man organiserar nya arbetstillfällen, som inte direkt behöver vara ensidigt manufakturerande till stålbranschen? Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till s-reservationerna i de aktuella betänkandena.

Herr talman! Den här debatten visar med all önskvärd tydlighet hur viktig denna fråga är. På 25 platser i Mellansverige är specialstålverken verksamma med omkring 35 000 anställda. Gruvindustrin och stålhanteringen har haft — och har — en avgörande betydelse för sysselsättningen i hela Bergslagen och därmed också en mycket stor betydelse för hela landets ekonomi. Här finns fortfarande stora tillgångar på malm, och här finns yrkeskunnighet och anläggningar för fortsatt stålproduktion. De flesta bedömare är ense om att efterfrågan på stål kommer att öka på sikt. Förutsättningarna för en fortsatt gynnsam utveckling av svensk stålproduktion bör rimligen vara goda. Det är inte mer än ett par år sedan som flertalet företag redovisade mycket goda resultat. Mot den bakgrunden finns det anledning att efterlysa litet mer av uthållighet, framåtanda och nytänkande än vad som nu förekommer i företagen. Men tyvärr har företagen bråttom att nu vidta åtgärder som leder till minskad sysselsättning och i en del fall till nedläggningar, och tyvärr vill inte regeringen ta det fulla och nödvändiga ansvaret för utvecklingen. I motion nr 114 har vi motionärer pekat på vilken betydelse specialstålindustrin har för Örebro län och särskilt för de kommuner där företagen är lokaliserade. Nära 20 96 av det totala antalet anställda inom specialstålindustrin är verksamma i Örebro län. Vi berörs således i mycket hög grad av de väntade strukturförändringarna. Lägger man därtill de väntade effekterna på gruvbrytningen, så kan sysselsättningsnedgången i något eller några fall bli katastrofal. Det är i det läget vi måste ställa oss frågan om företagen själva, utan insyn och påverkan från samhället, skall få verkställa strukturförändringarna. På flera håll är hela samhällen uppbyggda kring ett enda företag. Där har investerats i bostäder, skolor, sjukvårdsoch fritidsanläggningar och mycket annat. Helt plötsligt kan underlaget för all denna samhällsservice ryckas bort genom ett beslut i en bolagsstyrelse långt borta från den berörda orten. Ofta ställs både de fackliga organisationerna och kommunerna helt utanför det förberedelsearbete som leder till konkreta förslag till förändringar i produktion och sysselsättning. I vårt län finns det ett exempel på att ett företag lämnade varsel om friställningar utan att de fackliga organisationerna blev underrättade. Visserligen godkändes inte varslen, men exemplet visar hur brådskande och hemlighetsfullt företagen kan agera. När de fackliga organisationerna kopplas in är det ofta i ett så sent skede att förslagen till förändringar upplevs som ett fullbordat faktum. I dag vet vi egentligen inte vilka verkliga ambitioner ägarna till stålverken har. Hur skall det gå för exempelvis Degerfors, Karlskoga, Hällefors och Ljusnarsberg? Den regionala utvärderingen av stålindustrins utveckling pekar på att läget kan bli mycket allvarligt. Förutom de rent mänskliga och sociala konsekvenserna blir också den kommunalekonomiska utvecklingen helt oacceptabel i ett lägsta alternativ. När vi i motionen pekar på de här exemplen från Örebro län betyder det inte att vi vill spela ut de orterna mot andra orter i andra län. Vi är medvetna om att problemen också finns på andra håll. Vi ansluter oss därför till kraven i den socialdemokratiska partimotionen på ett öppet redovisat strukturprogram och en plan för ersättningsindustrier till bruksorterna. Näringsutskottet är emellertid något oklart i sin skrivning på den punkt som gäller en plan för ersättningsindustrier. Det vore värdefullt med ett klarläggande av vad utskottet menar med en kontinuerlig uppföljning av det arbetet. Näringslivet är i dag inte någon isolerad företeelse, skild från samhället i övrigt. Det krävs en nära samverkan mellan företag, fackliga organisationer och samhälle. Tillsammans kan vi bygga vidare på de goda förutsättningar som finns för svensk gruvoch stålindustri. Men för det krävs en gemensam plan och omfattande satsningar på förnyelse och utveckling. Och det krävs ökad manufakturering och vidareförädling. Och där så blir nödvändigt måste staten gå in med kapital — men samtidigt också ta ett ägaransvar för insatserna. Herr talman! Det är inte min avsikt att yrka bifall till motion 114 eftersom utskottet varit enigt i sitt ställningstagande till länsmotionerna. Men jag är övertygad om att utvecklingen mycket snabbt ger oss rätt vad beträffar behovet av statligt ägarkapital för att säkra en tillräcklig investeringsvolym för förnyelse av stålindustrin. I övrigt sammanfaller våra synpunkter helt med den socialdemokratiska partimotionens, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-6 vid näringsutskottets betänkande nr 30 samt den socialdemokratiska reservationen vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! I motion 116, som undertecknats av de socialdemokratiska ledamöterna på Gävleborgsbänken, tar vi i huvudsak upp sysselsättningssituationen i de kommuner som berörs av den pågående strukturomvandlingen inom stålindustrin. De i propositionen föreslagna medlen för att underlätta stålindustrins strukturomvandling och utskottsmajoritetens ställningstagande kommer, som vi anser, inte att vara tillräckliga för att klara den mycket oroande sysselsättningssituation som föreligger på våra bruksorter. När det gäller de två enföretagsorterna Hofors och Sandviken vill jag först nämna att för Hofors del har under en följd av år antalet arbetstillfällen minskat genom den sysselsättningsminskning som skett inom SKF stål. Under en tioårsperiod har inemot 700 arbetstillfällen fallit bort inom kommunen, och inom den närmaste tiden kommer förhandlingar att upptas på central nivå om att ytterligare 300-400 arbetstillfällen skall försvinna emedan SKF varslat om nedläggning av hyttoch gruvdriften vid företaget. Under samma period har kommunen drabbats av en befolkningsutflyttning på ca 2 300 personer, och därtill kommer en befolkningsminskning på omkring 200 personer under detta år. Genomförs SKF:s planer på ytterligare driftinskränkningar kan man utan överdrift säga att detta kommer att innebära en ren katastrof för Hofors kommun. Av den senast framtagna arbetslöshetsstatistiken framgår att det fanns drygt 500 arbetssökande. Av dessa var drygt 400 kvarstående från föregående mättillfälle inom kommunen. Det bör framhållas att sysselsättningen för kvinnor är ett mycket stort problem trots att SKF, i varje fall tidigare, ansträngt sig för att bereda kvinnor anställning inom industrin. För att stilla den oro som råder bland kommunens invånare och för att vända den trend som kommunen kommit in i är det tvunget att speciella åtgärder vidtas. Länsstyrelsen har hemställt att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att lösa sysselsättningsproblemen i Hofors, men med beklagande kan jag konstatera att varken industriministern eller utskottet vill ansluta sig till det rådet. Stålutredningen framhåller att Sandvik AB är det stålverk som torde stå bäst rustat att möta en strukturomvandling. Även om så skulle vara fallet så får man inte förledas att tro att problemen för Sandvikens kommun därigenom skulle vara sådana att några speciella insatser från statsmakternas sida skulle vara obehövliga för att möta en strukturomvandling inom Sandvik AB. Även om det skulle vara så att Sandvik AB klarat lågkonjunkturen på ett smärtfriare sätt än andra stålföretag i landet, så har ändock företaget dragit ner arbetsstyrkan med ca 200 personer under innevarande år. Under de närmaste åren kommer företaget enligt kända planer att ytterligare dra ner arbetsstyrkan med ca 300 personer. Sandvikens kommun har under 1970-talet minskat befolkningsmässigt liksom antalet förvärvsarbetande kraftigt minskat under samma tid, ett förhållande som kommer att fortgå genom företagets planer på en minskning av arbetsstyrkan. Det finns anledning att peka på sysselsättningssituationen för kvinnorna som även i Sandviken utgör ett stort problem och som, vad jag kan förstå, kommer att förvärras i framtiden om ej speciella åtgärder vidtas. Enligt länsstyrelsens beräkningar finns det ett behov av ca 1 000 arbetstillfällen för kvinnorna i Sandviken för att komma upp till riksgenomsnittet. Det är därför med stor förväntan vi ser fram mot den plan för ersättningsindustrier som industriministern utlovat. Det är vår bestämda mening att innan några ytterligare strukturomvandlingar får företas, måste ersättningssysselsättning skapas på de berörda stålorterna. Och det måste vara staten som tar ansvaret för detta. Den tredje stålorten inom vårt län, Forsbacka i Gävle kommun, har mycket knapphändigt berörts i stålutredningen. Jag skall inte heller gå något närmare in på situationen i Forsbacka. Jag vill dock betona att Forsbacka som tätort är helt beroende av stålverket, varför all hänsyn måste tas till detta i den fortsatta behandlingen av stålfrågorna. Gävle kommun, som även berörs av strukturomvandlingen i stålindustrin genom sin kokshamn, har redan fått stora bekymmer genom några stålindustriers bristande planeringsunderlag. Kommunen har i februari efter önskemål från hamnens kunder, däribland tre stålverk, beslutat om att investera i en kokshanteringsanläggning till en beräknad kostnad av 30 milj.kr. Kommunen ansåg det angeläget att tillgodose stålföretagens krav på en effektiv kokshantering. Man fick kort före upphandlingstillfället försäkringar från kunderna om att importen av koks skulle bestå så lång tid att det var motiverat att göra investeringen. Dessa försäkringar har nu visat sig vara i det närmaste utan värde. Det står nu klart att huvuddelen av koksimporten över Gävle hamn förmodligen kommer att falla bort, och Gävle kommun kommer därmed att göra en förlust på åtskilliga miljoner kronor. Detta exempel anser jag utgöra ett bevis på att samhället måste ha ett större inflytande på stålindustrins framtida utveckling och planering än vad som föreslås i propositionen. Herr talman! Den socialdemokratiska partimotionen tillgodoser på ett betydligt bättre sätt än propositionen samhällets och de anställdas möjlighet att vara med och utöva inflytande på stålindustrins framtida utveckling, varför jag vill yrka bifall till de reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Vi kommer ju upp här som ett pärlband som representanter för järnbärarregionerna. Vi har samma tema, vi känner samma oro. Två av fem arbetslösa i Västmanland är ungdomar under 25 år. Enligt den senaste AMS-räkningen var 1 300 människor under 25 år arbetslösa i länet. Så konkret kan man beskriva dagens situation i vårt lands mest industrialiserade län. Gruvdriften i Bäckegruvan läggs ned. Hyttan i Fagersta läggs ned. Det är en medicin som kostar 480 förlorade arbetstillfällen, men kan man inte bygga ett nytt trådvalsverk på orten med en beräknad investering på ca 300 miljoner, blir det ytterligare personalindragningar. Så konkret kan man beskriva situationen i länets norra arbetsregion, Fagersta. Ett industrialiserat län som vårt drabbas helt naturligt hårdare än andra vid en så långvarig internationell lågkonjunktur. Därtill kommer järnhanteringens strukturproblem, som inte förenklar situationen. Dagens debatt handlar om stålindustrin och berör sålunda i hög grad ett län som Västmanland och i hög grad också en industriregion som Fagersta. Nedläggningen av Bäckegruvan i Riddarhyttan innebär en katastrof för Skinnskattebergs kommun. Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta kommuner har ju tidigare drabbats hårt näringslivsmässigt och nu står man ånyo inför en pressad period av osäkerhet. Ett exempel på bygdens industriella känslighet framgår också av dagens proposition där industrin i Fagersta domineras av ett enda företag, som sysselsätter ca 65 96 av antalet industrianställda och 35 96 av antalet förvärvsarbetande. I regeringens proposition framläggs förslag om tidsbegränsade åtgärder för specialstålindustrin och för att underlätta dess strukturomvandling. Jag tar mig friheten att begränsa mig till de följdverkningar som kan uppstå för länets norra del. Jag har tidigare sagt att Fagersta Bruk redan i sitt utredningsmaterial har varslat om neddragningar av sin verksamhet. Det finns då en gemensam trend i all näringslivsproblematik i dag — de bedömningar som näringslivets folk gör kretsar hela tiden kring det enskilda företagets ekonomiska lönsamhetsaspekt. Någon avvägning mot de samhällsekonomiska konsekvenserna har sålunda icke skett. Detta är helt naturligt en brist. Ibland får man en känsla av att det finns krafter som driver fram struktureringsproblemen alltför snabbt — helhetsbedömningen hinner inte med. Fagersta AB säger sig nu vara nödgat att av ekonomiska skäl övergå till skrotbaserade ämnesråvaror. Surahammars bruk säger sig, för att citera ett tidningsuttalande, vara ”besvikna över att det inte blir något samarbete med Fagersta AB”. Det fanns kontaktytor mellan företagen, men kontakterna slutfördes inte i mera konkreta former. Men om ett sådant samarbete kunnat komma till stånd, skulle förutsättningarna för gruvdriften ha varit betydligt mera positiva. Dessutom finns andra intressenter för Bäckegruvemalmen. Dessa måste nu söka sig en ny handelspartner. Till saken hör att Bäckegruvan har en riklig och bra malmkvalitet. Jag har också kunnat notera ett uttalande av statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet som i länspressen uttalat en tveksamhet om nedläggningen av Bäckegruvan. Han säger rent ut att Fagersta bruks planer enligt utredningen att överge den malmbaserade råvaran bara är ett av alternativen. Det finns sålunda flera alternativ. Bra! Det ger oss måhända det rådrum som vi behöver. Vad som åsyftas är sålunda ett avvaktande av den råvaruförsörjningsutredning vars resultat kommer om någon månad. Då tycker man att nog borde enskilda företag kunna avvakta aviserade utredningar och låta en totalanalys få råda. Som lekman undrar man ibland om vi från landets allmänna synpunkter har råd att tillåta att man inom vårt näringsliv gör enbart företagsmässiga ekonomiska bedömningar utan att ens ha någon enhetlig råvarubranschanalys. Råvarorna måste i framtiden också spela en avgörande roll. Det bör också påpekas när det gäller att tillvarata våra naturtillgångar — malmen är ju en sådan — att det pågår forskning och en försöksverksamhet för att få fram nya förädlingsmetoder. Om Fagersta bruks planer skall förverkligas tillkommer ett nytt trådvalsverk. Kan man räkna med att det tilldelas investeringsmedel inom de konkurrensramar som Svenskt Stål AB arbetar med? I dag synes den onormala prisrelationen mellan malmbaserad och skrotbaserad råvara vara den ekonomiska vägledaren i alla s.k. företagsmässiga bedömningar. Jag skulle vilja fråga: Biter man sig inte i tummen i framtiden? Vad är det för beräkningsgrunder som föreligger och som garanterar att dagens skrotpriser kommer att vara i all framtid? I dag lågpris, men hur är det i morgon? Kommer skrotöverskottet i omvärlden att bestå då den internationella stålkrisen ebbar ut? Nog behövs det en planmässig samordning under samhällets ledning. Jag fick en påkostad företagsbroschyr i min hand under veckoslutet. Den är bra. Den visar att det finns en positiv tendens även i näringslivet. Låt mig citera inledningen: ”I det läge som vi och alla andra stålverk befinner oss i för närvarande finns bara en sak att göra. Att kavla upp ärmarna. Att ta rejäla krafttag. För även om det svenska stålet är inne i en kris just nu, tycker vi inte att det finns någon anledning att se i svart.” Det är nästan så att man hör vad Olof Palme en gång sade: ”Det gäller att slå näven i bordet.” Den citerade företagsbroschyren påpekar också nödvändigheten av en del andra åtgärder, nämligen att ”kavla upp ärmarna”. Är det möjligen den borgerliga regeringens avsaknad av näringspolitiskt program som är boven i dagens drama? Frågeställningen är berättigad. Storföretag kräver även i stora annonser att vi ”kavlar upp ärmarna”, dvs. att något görs. För oss som verkar och bor i bruksbygderna känns handlingssvagheten hos den sittande regerigen besvärande. Vi är medvetna om att strukturförändringar måste ske, men de måste ses inte minst ur samhällsekonomisk synvinkel. Sålunda krävs planmässighet under samhällets ledning på ett sådant sätt att enskilda människors och bruksorters trygghet och framtid inte äventyras. Det har antytts från regeringshåll att länsstyrelserna i de län som i särskild grad berörs av de problem som strukturfrågorna inom järnhanteringen omfattar skall tilldelas utökade personella resurser så att samverkande arbetsgrupper under länsstyrelsernas ledning kan tillsättas och företrädare för berörda kommuner, företag och fackliga organisationer kan knytas till dessa. Jag hoppas att de också får ekonomiska resurser till sitt förfogande, så att de har en rimlig chans att verka för att de aktuellå bruksorternas negativa näringsliv bryts. Men det är av stor vikt att det länsomfattande organet får ökade personella resurser, och från västmanländsk horisont vädjar vi om snabba insatser. Industriministern besvarade häromkvällen en fråga av Olle Göransson. Då utlovades allt statligt stöd till Fagerstaregionen. Detta måste i praktiken innebära att regionen ryckts ut ur den regionalpolitiska ”grå zonen” och får tillgodogöra sig en högre prioritering. I den socialdemokratiska partimotionen föreslås en rad åtgärder som, såväl i det kortare som i det längre perspektivet, skall bryta den pessimistiska ton som på många håll i dag råder inom vårt näringsliv. Åtgärderna som skulle förbättra den industriella balansen i våra bruksbygder är strukturfonden, ökat stöd för exportfrämjande insatser, exportkrediter, ökat stöd till forskning och teknisk utveckling och, inte minst, en branschpolitisk planering för den strukturella utvecklingen inom järn, stål och gruvor samt krav på ersättningsindustrier. Här finns handlingsmodellen. Under den gångna höstsessionen har vi blivit utlovade propositioner. Vi hart.o.m. fått anvisningar om att de skulle ingå i lämplig jullektyr. Propositionen om handelsstålet skulle ingå i det paketet. Den julklappen, herr talman, synes vi få avstå från. Med detta yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag hade tänkt mig att få komma in i direkt anslutning till det anförande som industriministern höll. Men det har inte varit möjligt för mig att få ordet vid det tillfället — och jag har självfallet respekt för den ordning som är fastställd. Jag kommer således in litet sent i debatten, och jag har tyvärr inte heller industriministern framför mig. Jag kommer ändå, herr talman, att göra ett par kommentarer till den förda debatten. Den som har följt dagens debatt har självfallet inte kunnat undgå att märka den oro och ovisshet inför framtiden som så många talare gett uttryck för. Det är på något sätt en spegelbild av hur tusentals människor upplever sin situation på en mångfald orter. I detta fall är det kommuner och regioner med en stålindustri som huvudsakligt inslag i näringsbilden. De kommunerna och de regionerna uppgår till ett ganska stort antal. Men, herr talman, jag ser också oron som en kritik mot den proposition vi nu behandlar — en proposition som är bristfällig i fråga om riktlinjer för den omstrukturering av specialstålindustrin som nu skall följa. Regeringen skjuter ifrån sig ansvaret framför allt i fråga om samordning och nyinriktning. Och man har anledning att räkna med att denna samordning, som är så nödvändig, och den nyinriktning av verksamheten som är så angelägen torde komma att ske på företagens villkor. Företagen vägleds av målsättningen att uppnå vad som ur företagsekonomisk synpunkt är angeläget. Det är risk för att de hänsyn man måste ta till samhällsekonomiska och regionalpolitiska skäl kommer i bakgrunden. Under alla omständigheter kommer de i kläm. — I våra motioner och i våra anföranden har vi velat rikta uppmärksamheten på denna brist på planering och styrande målsättning. Herr talman! Den korta tid som står mig till buds skulle jag också vilja använda för att mer rikta mig mot det anförande som industriministern höll. Gång på gång har jag varit i tillfälle att lyssna till de anmärkningar som industriministern riktar mot den tidigare regeringen och främst — när det gäller det näringspolitiska området — den tidigare industriministern. Han talar om brist på planering. Vi har lyssnat till industriministern och funnit att han menar att han, när det gäller specialstålindustrin, tog initiativet till en enmansutredning för att analysera det här problemet. Låt mig, ärade kammarledamöter, säga att nu har herr Åsling Suttit i industridepartementet i drygt ett år, men enligt min uppfattning har han ännu inte hunnit orientera sig i departementet. Om han hade gjort det, hade han kunnat undvika den fadäsen att uttala rena osanningar. Jag tänker då på det tal som han fört om bristfällighet i planeringen, brister i fråga om att möta de strukturproblem som anmäler sig. Redan 1972-1973 mötte vi specialstålindustrins problem. Vi hade överläggningar mellan Stora Kopparberg och Fagerstakoncernen om en samordning mellan dessa två företag. Det gällde en samordning mellan produktion och marknadsföring. Dessa överläggningar var så långt komna, att en överenskommelse skulle träffas mellan företagen i samverkan med dåvarande industridepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Vad var det då som gjorde att detta inte fullföljdes? Jo, det var den konjunkturuppgång som kom 1974-1975. Detta känner vi igen från många branscher. I krislägen kan man diskutera samgående, man kan vara långt överens om nödvändigheten av samordning, gemensam marknadsföring osv. Men i konjunkturuppgångar skyms blicken för framtiden av mera ljusnande tider och de försäljningsmöjligheter som kommer. När konjunkturnedgångarna kommer tillbaka igen, är det möjligt att ta upp diskussionen på nytt. Tänk på glasindustrin och tekoindustrin, där vi haft motsvarande problem! Det skulle varit egendomligt om inte den fackliga rörelsen hade uppmärksammat dessa problem. Vid 1973 års metallkongress togs strukturproblemen upp mycket allvarligt inom metallindustrin, såväl handelsstålindustrin som specialstålindustrin, varpå vi 1974 tillsatte stålbranschrådet, som skulle analysera läget, diskutera och ta fram ett kunskapsunderlag för en långsiktig planering. Herr talman! Min repliktid är ute men jag ber att få begära ordet på nytt.

Herr talman! Den lågkonjunktur som vi f. n. befinner oss i är mycket besvärande över lag, men i de områden av landet, som drabbats av stålkrisen, är situationen alldeles speciellt besvärlig och i den gruppen befinner sig Värmland. I likhet med tidigare talare här i dag vill jag vitsorda den oro som där råder inför framtiden. Detta får dock inte leda till att vi ger oss över. Debatten här i dag har rört sig om vilken regering, den nya eller den gamla, som bär skulden till vår situation. Jag är glad över att kunna konstatera att man nu inte kan ge den nya regeringen skulden. På den punkten har den här debatten blivit betydligt mera nyanserad. Jag skall givetvis inte lägga mig i den diskussion som just nu förs mellan den nuvarande och den förutvarande industriministern om bristerna i planeringen. Det får de själva göra upp om. Att utpeka den största syndabocken när det gäller dessa saker löser heller inga problem. Det kan hända — och det bör vi ändå alla erkänna — att vi inte har trott att vi skulle komma in i en så besvärande lågkonjunktur och i en så besvärande struktursituation som vi nu befinner oss i. Vi har varit för optimistiska, och i detta läge har vi bara att konstatera detta. Nu måste vi göra det bästa möjliga av situationen. Den nya regeringen, enkannerligen Nils Åsling, har verkligen arbetat hårt för att hålla sysselsättningen i gång, det kan väl ingen bortresonera. I dagens debatt har Uddeholms AB stått i centrum. Då jag har vuxit upp inom Uddeholms domäner och under många år följt debatten kring Uddeholm vill jag understryka att det har varit ett starkt och mycket dominerande bolag. Ingen hade trott att denna krissituation skulle uppstå. Men på grund av bolagets dominans på många bruksorter har det varit svårt att etablera andra, mindre företag dit. Detta har varit en nackdel för länet. När nu Uddeholm har kommit i stark gungning är naturligtvis oron på sådana platser särskilt stor. Jag vill dock ge regeringen och speciellt Nils Åsling ett erkännande och ett tack för de många åtgärder som har vidtagits. Nils Berndtson har kritiserat Nils Åsling för att det inte har ställts större krav på Uddeholms AB för att företaget skall få det här lånet på 600 milj.kr. och för att det inte blir fråga om ett förstatligande. Lånet är emellertid förknippat med villkor. Det skall inte bli någon aktieutdelning förrän lånet är betalt. — Nils Åsling har kritiserats från annat håll för detta, men den kritiken ställer jag mig inte bakom. Dessutom skall staten ha en ledamot i bolagets styrelse. Lånet är inte heller räntefritt; räntan skall ackumuleras de tre första åren men skall ändå betalas. Jag delar Nils Åslings mening att en socialisering av Uddeholm inte hade löst problemen; vi kan inte sälja mer, och effektiviteten blir inte bättre och då sitter vi där i alla fall. I Värmland tror vi inte att en socialisering skulle lösa några problem. En positiv faktor i detta sammanhang är att när vi nu har börjat jobba för att få andra sysselsättningar har Uddeholms AB lovat att ställa sin försäljningsorganisation till förfogande för andra företags produkter för försäljning över hela världen. Detta är positivt och vi är tacksamma härför. Nils Åsling har hänvisat till den Värmlandsdelegation som är tillsatt för att försöka lösa problemen i Värmland. Vi skall göra vårt allra bästa. Vi måste arbeta febrilt från Värmland. Alla måste hjälpas åt. Det betyder mycket att vi själva tar i. Vi har lovats stöd av regeringen, och jag hoppas att vårt arbete kommer att ge resultat. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Min avsikt är bara att fullfölja mitt korta anförande. Jag återvänder till min historieskrivning, till tillkomsten av stålbranschrådet 1974. Stålbranschrådet och departementet blev 1975 överens om att tillkalla handelsstålutredningen. Samtidigt hade vi också överläggningar med Industriförbundet och Jernkontoret och kom med dem överens om att en specialstålutredning skulle genomföras. Direktör Höök i Jernkontoret skulle göra den utredningen i nära samarbete med industridepartementet och de fackliga organisationerna. Detta arbete var alltså påbörjat redan i slutet av 1975 och bedrevs under 1976. År 1976 hade vi en förhandlingsberedskap för att gå in i kommersiella förhandlingar med Grängesbergsbolaget, vilka vi emellertid uppsköt med hänsyn till valet förra hösten.

Jag tycker att detta kan vara tillräckligt för att visa att vi inte alls stod oförberedda, utan att vi hade ett mycket omfattande arbete i gång. Sedan är det möjligt att man inte ville godta den planering som hade genomförts i Jernkontorets regi, och därför var det i och för sig bra att herr Åsling tillkallade en man för att ytterligare utreda specialstålindustrins problem, dvs. ta upp det arbete som påbörjats i Jernkontoret. Det jag nu redovisat är sanningen om den utredningsverksamhet och den beredskap som vi inom industridepartementet hade för att angripa stålindustrins problem. När jag lyssnade till herr Åsling kunde jag inte undgå att erinra mig en liten historia. Det var så att under valrörelsen 1934 träffades dåvarande riksdagsmannen Magnusson i Tumhult och bondeförbundets ledare Olsson i Kullenbergstorp på en kyrkbacke i Småland. Då sade Kullenbergstorparn till Magnusson: ”Skulle inte vi kunna komma överens om att låta bli att skälla så mycket på varandra?” På det svarade Magnusson i Tumhult: ”Jodå, om ni inom bondeförbundet låter bli att tala osanning om oss, så skall vi låta bli att tala om sanningen om er bondeförbundare.” Herr talman! Jag har ingen överenskommelse med herr Åsling som innefattar att när han talar osanning om den tidigare regeringen, och i det här sammanhanget om den förre industriministern, så skall jag inte berätta sanningen om den nuvarande industriministern. Jag har i stället velat tala om den sanningen, eftersom herr Åsling givit uttryck för att vi tidigare i industridepartementet skulle ha saknat en beredskap och en planering i vårt arbete. Om sedan min kollega Ingvar Svanberg har strött några berömmande ord över industriministern för hans initiativ beträffande specialstålutredningen räknar jag det till de vänligheter man kan kosta på sig en högtidsdag.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. 1. uttala att eltaxan på Gotland i princip borde vara jämställd med förhållandena på fastlandet, 2. ge regeringen till känna vad som i övrigt anförts i motionen. 2. att riksdagen som sin mening gav regeringen till känna vad reservanterna i övrigt anfört.

Herr talman! Jag kommer att begränsa mitt anförande till det avsnitt i utskottsbetänkandet som rör förstärkt sysselsättning i Norrbottens län. Norrbotten är utan tvivel ett av de län som drabbats hårdast av lågkonjunkturen och strukturförändringarna inom näringslivet. På grund av det geografiska läget, de långa avstånden, det ensidiga näringslivet och svårigheter inom basnäringarna är de problem som möter människorna där uppe av helt andra och större dimensioner än dem vi är vana vid. Man är därför i utskottet överens om att det vid sidan av andra åtgärder även finns starka skäl att tillfälligt förstärka det regionalpolitiska stödet i Norrbotten och att koppla denna förstärkning till nyanställningar av arbetskraft, för att stimulera sysselsättningen inom länets näringsliv. Dessutom uttalar sig utskottet för en generösare bedömning av lokaliseringsansökningar som gäller Norrbottens län. Så långt är alltså utskottet enigt. Men sedan skiljer sig våra vägar. I den socialdemokratiska reservationen föreslår vi ett kraftigare stöd än den borgerliga utskottsmajoriteten, och därmed även en bättre stimulans för att öka sysselsättningen inom länet, vilket vi anser vara högst angeläget. Den metod vi valt går i korthet ut på att vi föreslår en fördubbling av sysselsättningsstödet och att detta stöd skall utgå i hela länet, i stället för som nu endast i den del som tillhör det inre stödområdet. I konkreta termer betyder vårt förslag att sysselsättningsstödet, som nu utgår med sammanlagt 17 500 kr. för varje nyanställd årsarbetare under en treårsperiod, höjs till 35 000 kr. — alltså en fördubbling. Eftersom vi vet att Norrbottensproblemen inte bara är koncentrerade till den del av länet som tillhör inre stödområdet, utan i stor utsträckning även drabbat Luleå, Bodens, Piteå och Älvsbyns kommuner, anser vi på goda grunder att det förstärkta stödet bör utsträckas även till dessa kommuner. Utskottsmajoriteten väljer en annan väg, som enligt vår uppfattning ger en svagare stimulans åt sysselsättningssidan. Den föreslår i stället en höjning av det s.k. introduktionsstödet — som också utgår till nyanställningar — från 5 till 10 kr. per timme och vidare att bidragstiden —- som nu är begränsad till sex månader — skall utsträckas till tolv månader. I pengar räknat betyder detta ett bidrag på sammanlagt ca 20000 kr. per nyanställd och år. En jämförelse mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag utfaller tveklöst till den socialdemokratiska reservationens fördel. Den ger tillsammans med oförändrat introduktionsstöd ca 40 000 kr. till varje nyanställd industriarbetare i hela Norrbottens län. Enligt den borgerliga utskottsmajoritetens förslag blir stödet ca 37 500 kr. i den del som tillhör inre stödområdet medan den övriga länsdelen, som också har erkänt stora sysselsättningsproblem, får nöja sig med ca 20 000 kr. per nyanställd. Vår reservation ger alltså en klart starkare stimulans för sysselsättningen i hela länet, och den ansluter också helt till förslaget från AMS, som vi tillmäter stor sakkunskap på detta område. Utskottsmajoriteten anför ett par tre argument mot den socialdemokratiska reservationen. Man är rädd för att nivåskillnaden mellan inre och yttre stödområdet skall slätas ut. Man säger vidare att reglerna blir svåra att överblicka och att komplikationer kan uppstå med hänsyn till de överväganden som pågår inom sysselsättningsutredningen och om den framtida utformningen av de regionalpolitiska medlen.

Detta att reglerna skulle bli svåra att överblicka förstår jag inte heller. Det är länsarbetsnämnderna som administrerar sysselsättningsstödet, och vid en förfrågan har man sagt att sysselsättningsstödet är mycket enklare att administrera än introduktionsstödet, både för arbetsgivarna och för länsarbetsnämnderna. Sysselsättningsstödet grundas nämligen på arbetsgivaravgifter, medan introduktionsstödet däremot kräver månadsvisa uppgifter om antalet nyanställda och antalet arbetade timmar. Jag är därför förvånad över att departementschefen och utskottsmajoriteten inte velat ge den helhjärtade stimulans till sysselsättningen, som situationen i Norrbotten kräver. Detta hade man kunnat göra om man anslutit sig till det socialdemokratiska förslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 6: Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet.

Herr talman! Det är med besvikelse jag ser att endast två av i varje fall de äldre ledamöterna av arbetsmarknadsutskottet, f. d. inrikesutskottet, är närvarande i kammaren när vi nu behandlar ett betänkande från detta utskott. Jag har nämligen i samband med detta ärende tänkt återge några minnesanteckningar för ledamöterna av detta utskott. Men tydligen har man större intresse för skidtävlingar än för de övningar som pågår i kammaren. Så till saken, herr talman! När kammaren under gårdagen behandlade arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 om en omorganisation för de skyddade verkstäderna var det ingen måtta på arbetsmarknadsminister Per Ahlmarks lovsånger för denna omorganisation. I ett långt inledningsanförande underhölls kammaren med massor av ord, men det var ett ordfyrverkeri utan täckning. Gång på gång slungade arbetsmarknadsministern ut parollen ”Arbete åt alla”, som om det var en helig rit som begicks, med Per Ahlmark som översteprästen, eller en seans som kammaren samlats till. Det hela var verklighetsfrämmande, eftersom den omorganisation det var fråga om inte skulle kunna skapa ett enda nytt arbete. Ändå förklarade arbetsmarknadsministern att det var ”ett av de viktigaste besluten i svensk arbetsmarknadspolitik på senare år” som riksdagen skulle besluta om. Man fick nästan uppfattningen att Sverige nu var räddat undan arbetslöshet och kris. Men Per Ahlmarks förkunnelse är ord som i likhet med höstens löv med lätthet fladdrar bort för den minsta lilla vindkåre. För de handikappade ute på de skyddade verkstäderna är vardagen lika grå och trist som tidigare — trots Per Ahlmarks ordfyrverkeri — och arbetarskyddet, arbetsmiljön och skyddsutrustningen lika undermåliga. Allt fler tillhör och kommer att tillhöra de från arbetsmarknaden utslagna. De blir satta vid sidan om och även utsatta för den starka psykiska press som en sådan situation utgör. Dylika sanningar ville Per Ahlmark inte lyssna till i den debatten — och inte heller erkänna den verklighet där de utslagna vid de skyddade verkstäderna måste tillbringa sina arbetsdagar. När jag i gårdagens debatt tog upp just den frågan var regeringens försvarare, arbetsmarknadsutskottets talesman, inte heller benägen att syssla med den. I dag kanske förhållandet är annorlunda. Just nu skall nämligen frågan om arbetsförhållandena vid de skyddade verkstäderna behandlas i anslutning till en motion som väckts av riksdagsledamöter från vpk. Det är motionen 1977 78:25, och den behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977/78:19. Det gäller medel för anskaffning av i första hand miljöoch skyddsutrustning samt förbättringar av bullerskydd och direkta skyddsåtgärder i produktionen. Och det gäller i första hand Kramfors och Arvika. Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar medelsbehovet till totalt 8,4 milj.kr., varav 4,7 milj.kr. för miljöinvesteringar och 3,3 milj.kr. för förbättringar av arbetarskyddet. Enligt AMS har begränsningar av de tilldelade anslagen under de senaste budgetåren medfört att komplettering och förnyelse av maskinparken inte kunnat ske i önskvärd utsträckning. Följderna har blivit negativa för framför allt arbetarskyddet vid de olika arbetsplatserna. Ljudnivå och skyddsanordningar svarar i många fall inte mot dagens krav. På arbetsmiljö och arbetarskydd har kraven på senare tid ökat, vilket enligt arbetsmarknadsstyrelsen medfört att förhållandena vid vissa arbetsplatser kommit att framstå som synnerligen otillfredsställande. I propositionen säger arbetsmarknadsministern att det enligt hans mening nu är nödvändigt att tillgodose vissa krav i fråga om arbetsmiljö och arbetarskydd. Det gäller i första hand miljöoch skyddsutrustning, Nr 50 tionen i första hand vid lokalerna i Kramfors och Arvika. 14 december 1977 Detta tycks enligt arbetsmarknadsministern vara särskilt angeläget då — jag citerar direkt ur propositionen — ”i avvaktan på ett definitivt ställ — Sysselsättningsbi ningstagande till den framtida organisationen och huvudmannaskapet = drag till tekoinduför verksamheten har under en följd av budgetår återhållsamhet iakttagits — strin, m.m. fick ju den gamla regeringen en verklig känga! Översatt på begriplig svenska skulle det lyda som följer: Numera erkänns att de som arbetar vid dessa skyddade verkstäder har fått arbeta under icke acceptabla arbetsmiljöförhållanden.

Förhållandena är ju följande: de pengar det här är fråga om skall tas ur vissa överskottsmedel och alltså inte direkt belasta budgeten. Dessa överskottsmedel uppgår till 9,6 milj.kr. och täcker väl den summa arbetsmarknadsstyrelsen har begärt. Det är alltså inte fråga om att belasta budgeten. Efter gårdagens tal av Per Ahlmark, som jag inledningsvis knöt an till, och vad jag citerat ur propositionsskrivandet verkar Per Ahlmarks tal om det ansträngda budgetläget något malplacerat i detta sammanhang. Eller har det med den allmänt bekanta kluvenheten att göra? Per Ahlmarks futtiga 3 milj.kr. får sin rätta relief då de jämförs med de många, många miljarder kronor av skattebetalarnas pengar som lättvindigt slussas över till storfinansens företag i form av generösa gåvor. Då, herr talman, gäller inte längre ”det ansträngda budgetläget”! Det s.k. ansträngda budgetläget används som ett tillhygge då det gäller att skapa någorlunda trivsel och en acceptabel arbetsmiljö för de ur arbetsmarknaden utslagna som hamnat på de skyddade verkstäderna. Men vad säger då arbetsmarknadsutskottet? Där har man tydligen enats om att Per Ahlmarks motivering för avslag är alldeles för ”tjock” för att kunna sväljas. Utskottet använder inte formuleringen ”det ansträngda budgetläget” som motivering, utan går en annan väg. Motiveringen finns längst ner på s. 6 i betänkandet. Tillåt mig, herr talman, att till debatt 115 protokollet få inläsa de korta raderna.

Motionsyrkandet avstyrks således.” Detta arbetsmarknadsutskottets utlåtande över vår motion är ju ingenting annat än ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Även om uttalandet, att utskottet anser sig kunna godta propositionens förslag, verkar en aning krystat och inte alltför övertygande, är det ändå ett godkännande av att de olidliga arbetsförhållandena på dessa skyddade verkstäder skall äga bestånd in i en oviss framtid. Arbetsmarknadsstyrelsen bör få den relativt futtiga summa det här är fråga om för att därmed skapa bättre arbetsmiljöförhållanden vid de skyddade verkstäderna, varför jag, herr talman, yrkar bifall till motion 199. Slutligen, herr talman, finner jag det mer än underligt att just arbetsmarknadsutskottet ställer sig så negativt till ett fall som detta. För några år sedan var inrikesutskottet — som numera heter arbetsmarknadsutskottet — på besök i Kramfors och på den skyddade verkstaden i Nensjö, som nu är aktuell. Flera av ledamöterna i nuvarande arbetsmarknadsutskottet var med vid det besöket, och några av dem sitter i denna kammare just nu. Den allmänna uppfattningen var då att arbetsmiljöförhållandena för dem som arbetade där — och som i stor utsträckning var utslagna från SCA-företaget i Kramfors — var undermåliga och under all kritik. Det var vi överens om när vi var där. Metallindustriarbetareförbundets avdelning i Ådalen har utdömt denna arbetsplats för länge sedan. Nu skall den här verkstaden flyttas till lokaler där ett nedlagt företag haft sin verksamhet — och vi har som bekant gott om nedlagda företag i Kramfors. Men dessa lokaler måste grundligt iordningställas för att det, som Metalls avdelning uttrycker det, inte skall bli samma olidliga förhållanden där som vid Nensjöfabriken. Enligt den preliminära undersökning som gjorts kommer dessa kostnader att belöpa sig till närmare 5 milj.kr. Beräkningarna är dock mycket preliminära, och kostnaderna kan bli högre. Då arbetsmarknadsutskottet säger sig godta arbetsmarknadsministerns prutningar ned till 3 milj.kr., gällande såväl Kramfors som Arvika, förstår ju var och en att arbetsmiljöförhållandena i Kramforsverkstaden inte kommer att bli stort bättre än i de gamla och för länge sedan nedslitna lokalerna i Kramfors. Därför ställer jag mig mycket frågande till de äldre i arbetsmarknadsutskottet som varit med om det betänkande som här föreligger i kammaren och som också var med och tog del av de miserabla förhållanden som råder vid den skyddade verkstaden i Kramfors. Jag yrkar, herr talman, ytterligare en gång bifall till motionen 199.

Nr 50 Herr talman! Under gårdagens plenum hade vi att behandla frågan om stöd till den grundtextila tillverkningen, och redan i den debatten anmälde vi från socialdemokratiskt håll att det är hög tid att presentera = — siter en samlad plan för tekoindustrins framtida struktur. Vi anser nämligen = Sysselsättningsbiatt vi har nått den nedre gränsen när det gäller konfektionsoch tri — drag till tekoindukåindustrin och att vi av beredskapsoch sysselsättningspolitiska skäl = strin, m.m. inte har råd att förlora mer. I vår reservation nr 1 till detta betänkande konstaterar vi också att den borgerliga regeringens politik på tekoområdet präglas av improvisationer och kortsiktiga lösningar och att det är nödvändigt att med det snaraste ta ställning till hela branschens framtid. Det sysselsättningsbidrag till tekoindustrin som vi nu behandlar infördes våren 1977. För anställda som är över 50 år utbetalas generella lönesubventioner med 15 kr. per timme. Bidraget får dock inte överstiga 10 96 av företagets totala lönekostnader, inkl. sociala kostnader, under bidragstiden, och företaget får inte varsla om uppsägning av anställda under bidragsperioden. T. o. m. oktober i år har bidrag beviljats med 101 milj.kr. för sysselsättning av 11 000 anställda vid ca 530 företag. Det totala antalet anställda vid dessa företag uppgår till drygt 32 000 personer eller mer än tre fjärdedelar av den totala sysselsättningen inom tekoindustrin. När sysselsättningsbidraget till tekoindustrin behandlades i riksdagen under våren riktades från socialdemokratiskt håll en rad invändningar mot utformningen av det föreslagna stödet. Vi vände oss framför allt mot den generella utformningen och föreslog att stödet endast skulle komma de företag till del som behöver det för att undvika väsentliga sysselsättningsminskningar. Däremot ansåg vi att stöd inte borde utgå till vinstgivande företag eller företagsenheter i vinstgivande koncerner. Vi föreslog därför att som särskilt villkor för stöd bör gälla att det beviljas först sedan företagets ägare beslutat att inställa eller väsentligt reducera utdelning av vinst i stödföretaget eller i förekommande fall i övriga företag i koncernen. Vi ansåg det dessutom orimligt att lönestödet skulle utgå även för personal som är verksam med import av tekovaror och föreslog att stödet skulle schablonmässigt minskas för sådana företag. Avsikten var att sysselsättningen här hemma skulle premieras, inte importörerna. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, påpeka att de svenska tekoföretagen själva står för mer än en tredjedel av den tekoimport som nu formligen översvämmar vårt land. Som ytterligare stödförutsättning ansåg vi att med de strukturförändringar som kan väntas bör gälla att stödföretaget är skyldigt att förhandla med staten om övertagande, helt eller delvis, av företaget. Inget av dessa s-förslag bifölls av vårriksdagen. Nu förlängs alltså stödperioden, och stödet höjs. Mot bakgrund av de många varslen och den besvärliga situation många av företagen brottas med och i avvaktan på en samlad plan för tekoni industrin har vi inte motsatt oss att bidraget utgår även för första halvåret 1978 och inte heller att det höjs. Från den tidpunkten anser vi dock att det bör vara möjligt att tillämpa mer långsiktiga lösningar, eftersom vi förutsätter att regeringen framlägger en sådan plan till vårriksdagen. När det gäller villkoren för stöd är vi dock minst lika kritiska som under vårriksdagen, inte minst på grund av de praktiska erfarenheter vi fått under den tid stödet hittills har verkat. Under remissdebatten konstaterade jag att ett av våra större tekoföretag hade haft bolagsstämma och höjt utdelningen med en krona till 7:30 kr. per aktie. I årsrapporten 1976/77 redovisar företaget ett resultat som är 6 96 bättre än föregående år. Företaget uppger att tillgången på likvida medel är god osv. Samtidigt med den höjda utdelningen förutser styrelsen en avsevärd försämring av resultatet för nästa år men räknar dock med ett överskott. Man bedömer dock att försämringen av överskottet kan bli av måttlig karaktär — och här kommer det intressanta — om de betydande statliga stöden inräknas i årsresultatet. I nästa andetag talar man om att de beslutade stödåtgärderna inte kommer att hindra en krympning av produktionen och antalet anställda inom företagets tekosektor. Samtidigt redovisar man att en inte oväsentlig del av försäljningen utgörs av handel med inköpta färdigvaror och att en ännu större del baseras på bearbetning av halvfabrikat på tekosidan. Detta företag har liksom de flesta andra lapat i sig äldrestödet under den tid det funnits. Man har gjort det i så hög grad att även företagets VD, som är miljonär och har en taxerad inkomst på 300 000 kr. om året, har fått 15 kr. i timmen till sin egen lön. Han är inte ensam om detta bland tekodirektörerna. Företaget har f. ö. tillgodogjort sig statligt stöd även i andra former, och genom gårdagens beslut får man åtskilliga miljoner inpumpade i företaget, eftersom det sysslar med både grundtextil, tillverkning och konfektion. Detta exempel belyser i allt väsentligt de farhågor som uttalades från vårt håll vid införandet av äldrestödet: vinsten som ökas ytterligare genom bidrag, den höjda utdelningen, den höga lönen som tas ut av VD. Man tar ut fullt lönebidrag trots den stora importandelen. Samhället subventionerar således importen genom att betala ut lönebidrag till dem som sysslar med den. Ett annat av de större konfektionsföretagen har många tjänstemän plus några enstaka sömmerskor. Egentligen rör det sig om ett rent handelsbolag med lönsömnad utomlands men med administrationen här hemma. De få sömmerskornas uppgift är att sy upp modeller som skickas utomlands plus att de kollar plaggen som kommer in från utlandet. De syr förmodligen också i varumärken på vilka det står ”Svensk design”. Ägaren tar ut en utomordentligt hög lön, men han plöjer ner den i en stor egendom som han köpt i Mellansverige och gör således förlustavdrag. Även detta företag utnyttjar äldrestödet. Ett skinnföretag i Borås syr skinnjackor i Sydkorea, och syr i blixtlås och fixar jackorna, som är av mycket dålig kvalité, här hemma. Till detta behöver man några sömmerskor samt en stab tjänstemän som syss lar med importen. Även detta företag åtnjuter äldrestöd för sina anställda. Nr 50 Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen, men det här får räcka som exempel. Utskottets borgerliga majoritet har inte heller denna gång funnit an= = ledning att biträda de socialdemokratiska motionsförslagen. Motionärer = Sysselsättningsbinas förslag om villkor när det gäller vinstutdelning avfärdar utskotts — drag till tekoindumajoriteten med att stödet bör fungera konkurrensneutralt. Men fungerar = strin, m.m. verkligen stödet konkurrensneutralt mellan de företag som endast producerar varor hemma i Sverige och dem som har en stor andel importerade varor eller helt handlar med importvaror? Jag kan inte finna annat än att de förstnämnda har en mycket besvärligare konkurrenssituation än de sistnämnda företagen, oavsett om de får bidrag eller ej. Men genom att bidrag även utgår till vinstgivande importföretag förstärks konkurrenssituationen ytterligare. Det är därför med viss skepsis som vi kan konstatera att majoriteten nu är beredd att undersöka frågan om reducerat stöd till importföretagen. Som skäl anför man att bidraget också kan komma att utgå andra halvåret 1978. På denna punkt har man således litet halvhjärtat gått oss till mötes, vilket belyses av att man anser att regeringen bör vara oförhindrad att ge föreskrifter härom, om det finns skäl att för ifrågavarande företag begränsa stödet. Vi anser fortfarande att det verkligen finns skäl att stoppa en subventionering till importoch lönsömnadsföretag och i synnerhet för dem som är rena handelsbolag. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 1 i det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Några ärenden i tilläggsbudgeten har hänvisats till arbetsmarknadsutskottet, och vi har att ta ställning till några åtgärder på arbetsmarknadens område. På ett par punkter har utskottet fört en diskussion där man redovisar skilda ståndpunkter. Den ena är sysselsättningsbidraget inom tekoindustrin och den andra är sysselsättningsstödet till Norrbotten. På grund av det besvärliga arbetsmarknadsläget inom teko föreslår arbetsmarknadsministern att bidragsperioden skall förlängas, i första hand till den 1 juli 1978 men med rätt för regeringen att besluta om ytterligare förlängningar om arbetsmarknadsläget så skulle fordra. Det här förslaget är en uppföljning av tidigare infört stöd, som löper ut vid årsskiftet. Det är därför som departementschefen har begärt riksdagens godkännande för en fortsättning. I dag utgår sådant stöd med 15 kr. timme. Inom kort kommer en tekoproposition, och det bör kunna medverka till att vi får ett ännu bättre underlag för att kunna ta ställning till denna industris framtid. Det är ett av skälen till att utskottet inte finner anledning att stödja den socialdemokratiska motionen, som dels vill förkorta riksdagens bemyndigande till regeringen när det gäller att ge stöd, dels 119 vill ha en s.k. samlad plan, dock utan att närmare precisera sig på den senare punkten. Som jag redan har sagt tror jag att det i den kommande tekopropositionen kommer att redovisas ett så pass gediget underlag, att vi får möjlighet att göra en — låt oss kalla den så — samlad bedömning av framtiden för teko. Sedan har utskottet dessutom den bedömningen att bekymren inom hela tekoområdet inte lär vara upphävda genom dessa insatser under våren 1978. Därför finns det all anledning att redan nu ge regeringen ett bemyndigande att fortsätta i förekommande fall också under nästa höst. Den socialdemokratiska motionen innehåller ett yrkande om att det skulle vara speciella villkor för att kunna få tekostöd, t.ex. att någon vinstutdelning inte skulle få äga rum. Först och främst kan man väl säga att det knappast är något företag som gör en vinst av betydelse. Vidare är skälet för att inte gå in med föreskrifter i det här avseendet att man vill bibehålla en konkurrensneutralitet som är av stort värde när det gäller både denna och andra näringar. Utskottet har uppmärksammat ett problem som kan uppstå då ett företag till väsentlig del sysslar med importverksamhet. Därvidlag har vi blivit ense om att detta bör närmare ses över, särskilt då om stödet utgår under andra halvåret 1978. Om en översyn ger vid handen att ett sådant företag borde drabbas av en begränsning, bör regeringen ha frihet att utfärda föreskrifter om detta, och i den delen är vi ense om att föreslå riksdagen att tillskriva regeringen. Fru Hörnlund säger att detta är ett halvhjärtat tillgodoseende, men låt mig ändå konstatera utskottets ställningstagande. När det gäller frågan om sysselsättningsstödet till Norrbotten, som Birger Nilsson tog upp, utgår vi från en mycket bred enighet i utskottet om behovet av ett särskilt stöd till detta landskap. I fråga om metoden har utskottet inte kunnat hålla samman, och jag skall redovisa varför utskottets majoritet valt propositionens framgångsväg. Med propositionens förslag kommer inlandet i framtiden att vara klart prioriterat, medan reservationens förslag innebär att kustbygd och inland är jämställda när det gäller stöd. Vi menar att de s.k. fyrkantskommunerna inte har en lika problematisk ställning som inlandskommunerna. Det är trots allt svårare att etablera sig i Arjeplog eller Pajala än i Boden och Luleå. Majoriteten har byggt på att riksdagen kommer att ta ställning för ett sådant uttalande, då man säger att inlandet skall prioriteras. Därför skulle jag vilja fråga Birger Nilsson om man på den socialdemokratiska kanten gjort en helomvändning utifrån andra uttalanden om att en sådan här prioritering bör äga rum? Det andra är att genom att välja en ökad satsning på introduktionsstödet uppnår man administrativa fördelar. Bl. a. försvårar man inte de överväganden som skall göras när vi senare diskuterar nya regionalpolitiska medel. Jag tror att det finns anledning att utgå från att sådana överväganden innebär att stödgivning i framtiden i allt större omfattning kommer att kopplas till just sysselsättningseffekterna. Nr 50 Motionärernas och reservanternas förslag innebär verkningar under fle Onsdagen den ra år framåt, och en del samordningsproblem kommer då att uppstå. 14 december 1977 Där har reservanterna inte utvecklat hur man skall klara denna typav problem. Birger Nilsson sade också att reservationen innebär ett starkare = Sysselsättningsbistöd. Det beror något på hur man räknar, men gäller det första året måste = drag till tekoindujag opponera mig, eftersom proposition och utskottsmajoritet innebär = strin, m.m. ett starkare stöd genom den modell som propositionen och utskottet förordar. Jag gissar att Birger Nilsson avsåg hela perioden; då kan man möjligen räkna fram en starkare insats enligt reservationen. Men då är att beakta att utskottsmajoriteten inte har bundit sig för insatsens storlek under kommande år. Det är onekligen en svaghet hos reservationen att man redan i dag låser fast hur mycket man skall satsa andra och tredje året. Propositionen har ytterligare en fördel jämfört med reservationen, nämligen ett kraftigare stöd 1978, ett år som ser ut att bli mycket svårt för Norrbotten. Därför är det viktigt att en rejäl satsning görs redan under det året. Men utskottet har ingalunda uteslutit att det även efter 1978 behövs särskilda insatser för att hävda sysselsättningen i Norrbotten. Jag tror det är riktigt att samordna dessa åtgärder med de nya regionalpolitiska medlen för landet i dess helhet som regeringen och riksdagen under nästa riksmöte kommer att ta ställning till. Så några ord om den vpk-motion som har väckts i anledning av propositionen. Gustav Lorentzon började med att efterlysa sina äldre kamrater från inrikesutskottet som hade valt annan sysselsättning än att lyssna på vpk:s företrädare. Det kan man naturligtvis i och för sig beklaga att de hade gjort, men låt mig turnera den efterlysningen med att säga att jag som ny ledamot i arbetsmarknadsutskottet har saknat Gustav Lorentzon och där endast kunnat se honom på ett foto. Men jag säger: Välkommen att delta i vårt arbete i arbetsmarknadsutskottet! Gustav Lorentzon kritiserade att det inte görs tillräckliga insatser för att förbättra arbetsmiljön i de industriella beredskapsarbetena. För att få effekt i sin argumentering gled han långt utanför utskottsbetänkandet och plockade också in de skyddade verkstäderna — den debatt som vi förde här i går. I och för sig har Gustav Lorentzon rätt när han säger att arbetsmiljön på de arbetsplatser som utskottet avser skall vara goda. Orsaken till att utskottet har stannat vid ett belopp på 3 milj.kr. är dels att man står inför en ny organisation av huvudmannaskapet för dessa verkstäder, dels att regeringen har lovat att i det pågående budgetarbetet ta upp frågan om ytterligare satsningar. Mot Gustav Lorentzons påstående i motionen att ytterligare insatser inte innebär någon kostnad för staten eftersom medel överförs från ett anslag till ett annat finns det också anledning att invända. Den reella kostnaden kommer vi inte ifrån för att vi gör en viss bokföringstran 121 saktion. Om förslagen i detta betänkande liksom om andra förslag till riksdagen beträffande satsningar på arbetsmarknadsområdet kan man sammanfattningsvis säga att en mycket aktiv linje fullföljs för att hävda sysselsättningen. Även om satsningarna innebär att betydande belopp måste tas ur statskassan har regeringen och riksdagen ansett det riktigt att med statliga ekonomiska stimulanser hjälpa delar av arbetsmarknaden och delar av regioner som har ett mycket pressat läge i en besvärande lågkonjunktur. Enigheten härom är betydande för att inte säga total. Utskottets förslag innebär ett konsekvent fullföljande av den tanken. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Elver Jonsson frågar om vi har ändrat inställning när det gäller att prioritera inlandet. Jag vill då svara, att så är icke fallet. Detta är ett särfall, och det rör sig om temporära åtgärder. Vi vet att hela Norrbotten, inte minst Luleåregionen, är väldigt hårt drabbat av kriser, och vi anser därför att man bör sätta in dessa stödåtgärder i hela länet. Man har ju sedan möjligheter att prioritera inlandet vid behandlingen av lokaliseringsansökningar. Bidragsprocenten när det gäller byggnader kan nämligen variera mellan 35 och 50 96, i särskilda fall 65 96, och därmed har man fortfarande ett instrument med vilket man kan prioritera de inlandskommuner som ligger inom det inre stödområdet. Man måste i det här sammanhanget räkna på det sätt vi har gjort. Man måste ta in hela höjningen av det treåriga sysselsättningsstödet. Ingen tror väl att man löser Norrbottens problem på ett år. Vi ser det därför som en fördel med ett stöd som är utsträckt längre i tiden, eftersom det ger större möjligheter för företagen att planera för framtiden. Sedan vill jag också erinra om att folkpartiet sannerligen har gått i spetsen när det gällt att ställa krav på att sysselsättningsstödet skulle ökas, att det skulle utsträckas till en femårsperiod och att det skulle tillämpas även utanför det inre stödområdet. Vid alla dessa diskussioner har folkpartiet och de övriga borgerliga partierna med visst fog — det vill jag erkänna — sagt att sysselsättningsstödet är ett av de bästa regionala medel vi har när det gäller att stimulera sysselsättningen. Mot den bakgrunden vill jag fråga Elver Jonsson: Vad är det för fel på sysselsättningsstödet nu, när det varit så bra tidigare? Varför duger det inte att sätta in i Norrbotten, där man har de verkligt svåra problemen? Har ni ändrat uppfattning på den här punkten? Om ni inte gjort det borde ni ha stött vårt förslag i konsekvens med alla de förslag och reservationer för ett högre sysselsättningsstöd som ni tidigare framställt i denna kammare.

Nr 50 Herr talman! Socialdemokraterna vill ha en samlad plan på tekosidan, konstaterar Elver Jonsson. Men han säger samtidigt att vi inte har preciserat oss på den punkten. Jag tycker att vi har preciserat oss i vår partimotion bra mycket bättre än vad regeringen gjort i sin tekopro = Sysselsättningsbiposition. Den propositionen behandlades inte annat än delvis under går — drag till tekoindudagen, och i övrigt lades den på is. Det säger väl ändå en del om hur = strin, m.m. det förslaget såg ut. Menar Elver Jonsson att vi skall skjuta på tekofrågan ännu längre än fram till våren, eftersom han anser att äldrestödet behövs också för andra halvåret 1978? Jag tycker att det är hög tid att det sker något definitivt på detta område medan vi över huvud taget har någon tekoindustri att diskutera. Allt jag tidigare sade om konkurrensen tycks ha gått Elver Jonsson helt förbi. Jag talade här om importföretagen kontra de svensktillverkande företagen, och jag ifrågasatte vilka som tjänar mest. Men jag vill säga att systemet med sociala reformer utan socialism förstår jag bättre nu, sedan jag sett hur den här stödformen och en hel del andra fungerar. Den stödform vi diskuterar innebär egentligen en typisk social reform för kapitalister. På mindre än ett halvår är vi nu uppe i över 100 miljoner i kostnader. Det blir en dyr reform om vi skall fortsätta också 1978 ut och därvid också ge pengar till företag som inte behöver detta stöd. Tyvärr finns det alltför många sådana i dag. Det är företag som saboterar de svensktillverkande företagen genom att lägga ut lönsömnad i Hongkong, Sydkorea osv. och som profiterar på barnarbetare och andra underbetalda arbetare. Men vi vill inte hjälpa dessa företag ytterligare, Elver Jonsson! Det behövs ett tekostöd, men det bör gå till de företag som ser till att vi har sysselsättning i vårt eget land. Det är därför vi har avgivit vår reservation. Vi reserverar oss inte mot tekostödet som sådant, utan mot de slappa villkor som gäller för detta stöd.

Herr talman! Först några ord med anledning av Elver Jonssons kritiska anmärkningar mot mig personligen, att jag inte deltar i arbetsmarknadsutskottets sammanträden. Elver Jonsson vet mycket väl hur det ligger till: vpk har ju inte fått möjlighet att agera i ett utskott och därför vill vi inte vara med. Det är alltså på grund av de borgerliga partiernas inställning. Jag vill inte agera panelhöna i arbetsmarknadsutskottet — det finns tillräckligt av dem ändå. Så var det med det, Elver Jonsson. Men har man inga argument så tar man vad man haver, sade Kajsa Warg. Det är tydligen avgörande för folkpartiet numera. Elver Jonsson säger: Gustav Lorentzon har givetvis rätt när det gäller de svåra förhållandena på de skyddade verkstäderna, men var skall vi ta pengarna? Ja, var skall vi ta pengarna? När det gäller miljarderna som ges till storfinansen tycker inte Elver Jonsson och hans kolleger 123 att det är fråga om ett besvärande budgetläge. Men till dessa som har klassats ut från arbetsmarknaden och som i dag finns i industriella beredskapsarbeten, de s.k. skyddade verkstäderna, prutar man några futtiga miljoner. Var har man samvetet någonstans? Är det det man kallar moralen? Det finns f. ö. 9,6 milj.kr. i överskottsmedel överförda till ett visst konto. Då säger Elver Jonsson att det är en bokföringsfråga, att det är statens pengar. Ja visst är det det. Men Per Ahlmark säger i sin proposition att det är fråga om budgeten. Sedan försöker man lägga sordin på det hela genom att säga att vi kommer tillbaka i nästa års budget, och då skall vi titta på frågan. Ja, det skall skjutas på framtiden återigen för dessa stackars utslagna människor som inte ens får möjligheter till den arbetsmiljö som är gällande ute på arbetsplatserna på den öppna marknaden. Tänk över det här, Elver Jonsson! Sätt er in i vad det verkligen gäller, för den arbetskraft som är anställd vid den skyddade verkstaden i Kramfors är särskilt känslig. Det är så litet varstans, men framför allt där. Medelåldern är 56 år, och de utslagna vet att de aldrig mer kommer in på ett arbete på den öppna marknaden. Låt denna arbetskraft, som bara har några få år kvar i sitt arbete, i varje fall arbeta under någorlunda mänskliga förhållanden och i mänsklig arbetsmiljö! Inte ens det vill ni vara med om. Men när det gäller miljarderna till storfinansen är era hjärtan öppna, då är moralen klar och då är samvetet rent.

Herr talman! När jag försökte mig på en vänlighet i förra inlägget genom att kommentera Gustav Lorentzons saknad över att det inte var tillräckligt många lyssnare i kammaren sade jag att jag också kände saknad i arbetsmarknadsutskottet över att herr Lorentzon inte fanns där. Men om det uppfattas som oförskämdhet lovar jag att jag inte skall säga det någon mer gång. När det gäller arbetsmiljön och beloppen är det bara att notera att aldrig har man lagt så många miljoner på arbetsmiljö som vi gör just det här året. Satsningen på arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och förbättrad arbetsmiljö på kort och lång sikt har aldrig tidigare varit så stor som i dag. Man kan naturligtvis säga — vilket jag antydde i mitt första inlägg — att satsningen ändå inte är tillräcklig. Alla borde om möjligt omedelbart få tillgång till en god arbetsmiljö, men tempot i att nå dit är ändå inte föraktligt, herr Lorentzon. Birger Nilsson lugnade mig med att säga att hans parti inte har ändrat uppfattning om att det skall satsas särskilt på det inre stödområdet. Jag tycker det är följdriktigt att han går på den linjen, för ingen har väl varit så ivrig som Birger Nilsson när det gällt att prioritera det inre stödområdet. Ändå kan det väl sägas att dagens betänkande inte stämmer med Birger Nilssons tidigare intentioner, och inte heller med vad Birger Nilssons partikamrater ansåg när vi i arbetsmarknadsutskottets yttrande nr 3 skrev till näringsutskottet. Där står det bl.a.: ”Mot den bakgrunden = Nr 50 vill utskottet understryka betydelsen av att skogslänens inre delar även Onsdagen den i framtiden klart prioriteras när det gäller regionalpolitiska insatser.” Det 14 december 1977 var därför jag tyckte det fanns anledning att säga att den socialdemo LL kratiska reservationen inte stämmer om man ställer den mot Birger Nils — Sysselsättningsbisons engagemang och arbetsmarknadsutskottets yttrande till näringsut — drag till tekoinduskottet. strin, m.m. Fru Hörnlund kritiserar tillämpningen av det tekostöd som nu utgår genom att säga att det skulle kunna rinna pengar till fel ställen. Samtidigt slår hon fast att hon vill att tekostöd skall utgå. Jag tror det finns anledning att ta fasta på den enighet vi har nått om problemet med att stöd skulle kunna hamna hos renodlade importörer. På den punkten har utskottet beställt en översyn från regeringens sida. Vi är alltså överens och behöver kanske därför inte spilla så många ord på om denna beställning är heleller halvhjärtad. Beträffande stödet till de nya arbetsplatserna i Norrland innebär propositionen och utskottets förslag ett starkare stöd för 1978 än reservanternas, därför att det gäller alla arbetsplatser utan inskränkning.

Herr talman! Utskottets talesman säger att det aldrig tidigare har satsats så mycket som i dag på arbetsmiljö och skyddad verksamhet, och det är nog riktigt. Om jag inte minns fel är det fråga om 1,4 miljarder kronor. Men det kan ändå inte jämföras med de många miljarder som ni satsar på Wallenbergföretagen. Här är det fråga om utslagen arbetskraft, människor som har bidragit till att skapa den levnadsstandard vi i dag har och annat som vi så ofta skryter om. När dessa människor inte längre kan bidra till profiten kastas de ut från arbetsplatserna. Inte heller folkpartiet har någon medömkan med dessa utslagna människor. De får arbeta i miljöer som är mycket sämre än de som finns ute på de vanliga arbetsplatserna. Jag vill dock hålla Elver Jonsson räkning för att han inte heller i sitt senaste inlägg gömde sig bakom Per Ahlmarks argument om det ansträngda budgetläget för att inte ge dessa utslagna människor en människovärdig tillvaro på arbetsplatserna. Det länder honom till heder, för i det avseendet är propositionen ett skammens dokument. Det gäller ju statliga företag här. Varför skall de statliga företagen vara sämre utrustade i fråga om arbetsmiljön än de privata företagen är? Enligt min uppfattning borde samhällsägda företag gå före med gott exempel, men det gör de inte. Det gäller människor som är utklassade från arbetsmarknaden och som —- framför allt är det fallet i Kramfors — aldrig kommer att få något nytt arbete i öppna marknaden. Meningen är att de som har dessa industriella beredskapsarbeten skall slussas ut i den öppna marknaden. Jag har frågat vederbörande där uppe hur det är ställt. Så är det inte här, säger man. Bara någon enstaka — det skulle då vara en yngre person som också 125 är yrkeskunnig — har kunnat komma från den skyddade verkstaden och ut i öppna marknaden. Varför skall dessa människor, som är till åren komna och som gjort sitt i produktionen, behandlas på det sätt som Per Ahlmark föreslår i den proposition han har skrivit? Det överansträngda budgetläget ger inga möjligheter till något annat, säger han och prutar AMS anslag från 8,6 miljoner till 3 miljoner, vilket knappast är hälften av vad som behövs i Kramforsfabriken för att det skall bli miljömässigt riktiga förhållanden. Det här är min sista replik, och jag hoppas att det inte skall komma några slag under bältet.